Herr talman! Regeringen föreslår en politik som under 90-talet innebär att bruttonationalprodukten och den materiella förbrukningen skall öka med 2 % om året, en utveckling som den vill se långt in på 2 000-talet. Men det är obegåvat och perspektivlöst, och det är också utmanande! Skall det betyda att vi om 35 år skall konsumera dubbelt så mycket som i dag? Kan ni föreställa er att vi år 2 025 skall äta dubbelt så mycket, ha dubbelt så mycket kläder, bo på mycket större yta, vara dubbelt så sjuka, läsa dubbelt så många böcker, använda dubbelt så mycket toalettpapper -- vi skall ju äta dubbelt så mycket -- och fälla dubbelt så många träd som i dag? Skall vi då gå dubbelt så länge i skolan och ha barnen dubbelt så länge på dagis? Menar regeringen att det då skall finnas dubbelt så många bilar på Stockholms gator och på landets vägar? Skall vi då ha dubbelt så många TV-kanaler med dubbelt så mycket reklam -- för vi måste ju bli köplystna för att kunna fördubbla konsumtionen? Klarar vi en fördubblad alkoholkonsumtion -- samtidigt som miljöskadorna skjuter fart i hela landet? Ja, hur skall vi klara allt detta och hålla oss friska och ändå ha tid att arbeta, älska, leva, träffa vänner och barn och kanske t.o.m. hinna med politik? Vill vi verkligen allt det här? Tiden kan vi dock inte fördubbla. Vem skall då hjälpa oss med allt arbete -- för inte orkar vi med att bli dubbelt så effektiva när vi skall ägna oss åt all konsumtion? Har regeringen månne ett hemligt vapen, ökad konsumtionsproduktivitet, så att vi kan konsumera mera på kortare tid? Om det står det ingenting i propositionen. Det blir kanske ett nytt skolämne för den driftige skolomdanaren Göran Persson. Om det inte är aktuellt måste vi få hit folk som orkar, kan och vill göra jobbet! Om det skulle vara sant att ni verkligen vill ha denna utveckling, måste det vara inledningen till en radikal ändring av flyktingpolitiken och till att Sverige öppnas för en massiv invandring av arbetsvilliga från våra östra grannländer. Är det så, ja, då måste vi också ställa oss frågor om politikens innehåll: Hur överenstämmer förslagen till ekonomisk politik med en jordbrukspolitik som innebär sänkt produktion om vi skall bli många fler i landet och med statsministerns tal om att vi skall ställa om samhället till en ekologiskt uttålig livsform på tio år enligt regeringsförklaringen? Och kommer världen att acceptera att Sverige tar för sig av jordens resurser och förstör på det oblyga och hänsynslösa sätt som nu föreslås? Men kära nån! Visst är väl detta en mardröm! I morse när jag var på väg in i uppvaknandet blev jag kallsvettig och ångestfylld av Allan Larssons profetior och vilja till handlingskraft. Jag såg sopbergen torna upp sig och skogar försvinna. Jag såg de svältande barnen i u-länderna och de stigande vattennivåerna Herr talman! Det är mycket nu -- ja, det är för mycket! Jag kände att jag inte skulle klara av det föreslagna tempot i konsumtionen. Jag skulle vara en broms i utvecklingen. Jag skulle vara en illojal medborgare, som var nöjd med min konsumtionsstandard. Nej, det är helt fel. Jag tycker att jag har det materiellt bra. Jag vill och kan leva lättare på jorden. Jag försöker minska min konsumtion, och det vill flertalet svenskar enligt opinionsundersökningar, för att kunna rädda miljön. Nu ställer Allan Larsson och regeringen mig inför en fasansfull konflikt: Skall jag vara solidarisk mot mitt lands regering eller mot världen? Jag och miljöpartiet väljer demokratin, solidariteten med världen och framtiden. Är det någon vid sina sinnens fulla bruk verkligen tror att vi kan fördubbla vår förbrukning på 35 år? Vad händer när vi skall konsumera resurser på detta sätt, när natur, miljö och människor förslits i ett ständigt ökande tempo? Vad händer när det goda håller på att ta slut och när vattnens och jordarnas produktionsförmåga kvävs och förstörs av alla föroreningar? Blir det inte de starka, de mäktiga, som kan ta över? Solidariteten mellan människor och nationer tynar bort, och demokratier hotas. Allan Larssons och regeringens politik hotar framtiden och det demokratiska samhälle som vi med rätta är stolta över. Vad ni än gör, inled inte en politik som kan leda till antidemokrati och som är osolidarisk. Vi kan inte längre bara debattera den närmaste framtiden. Vi måste i den ekonomiska politiken också arbeta ansvarsfullt på längre sikt. Regeringen har sagt sitt. Vi vet vad socialdemokratin vill! Men vem ställer upp på den ohämmade överkonsumtionen och på framtidshoten? Gör centern det? Gör vänsterpartiet det? Gör moderaterna det -- ja, det tror jag faktiskt? Gör folkpartiet -- man tycker ju för det mesta som moderaterna? Men svara gärna på de här frågorna och tala om för oss om ni tror på den ohämmade överkonsumtionen. Det är klart att den framtidsväg som regeringen föreslår är omöjlig. Den leder in i en återvändsgränd av dästhet, övergödning av människor och hav, samt förgiftning och skövling med hotande förfall för det demokratiska samhället. Det är grym politik, den är orimlig rakt igenom. Regeringen har undertecknat en rad internationella konventioner som säger att vi skall minska utsläppen rejält. Kärnkraftsepoken skall vara avslutad senast år 2010, och avveckligen skall börja 1995. Statsministern betonar att miljön är den viktiga framtidsfrågan. Gäller detta, ja, då måste politiken vara annorlunda. Betyder konventioner och beslut något för regeringen? Jag vill inte ägna mig åt att tvivla på regeringens ord, trots vad den säger. Jag vill hellre tro att den är vilseledd och att den har missförstått viktiga framtidsfrågor. För hur länge tror regeringen att det skall vara möjligt och acceptabelt att öka konsumtionen med 2 % om året? Det finns väl ändå gränser för vad regeringen tror oss om att kunna klara av? Det vill jag ha besked om -- i dag! Byt rådgivare, så att vi får synliga samband mellan ord, löften, beslut och omedelbara handlingar! Så här skulle en grön regeringsförklaring kunna se ut: Vi ser allvarligt på landets och världens miljösituation. De flesta svenskar har samma uppfattning. Vi kan inte tillåta att den materiella förbrukningen ökar totalt. Vi måste återanvända, återbruka och se till att soporna minskar. Energiförbrukningen måste minska med ungefär 2 % om året. Vi måste använda våra samlade kunskaper för att effektivisera energianvändningen och hushålla och använda förnybara energislag. Vi måste klara ändringarna på ett socialt acceptabelt sätt. Vi vill föra en solidarisk ekonomisk politik, kompletterad med ekologiska kunskaper och präglad av en stark ansvarskänsla för dem som ännu inte har fötts och dem som inte har röst i Sverige. Ett prissystem för elkraft, som innebär att all nytillkommande elförbrukning betalas i förhållande till de verkliga produktionskostnaderna, skall införas. Flyget skall belastas med drivmedelsskatter som är jämförbara med dem som gäller för vägfordon. Systemet med företagsbilar måste bort. Alla som kör privat måste stå för sina bilkostnader. Möjligheterna att börja sänka kostnaderna för kollektivtrafikåkande på land och vatten måste snabbundersökas. Det måste finnas en rejäl kostnadsfördel med att åka miljövänligt. Hastigheterna på vägarna skall sänkas för att spara människoliv, minska utsläppen och sänka bensinförbrukningen. Skärpta miljöavgifter för att reformera marknadsekonomin och göra den effektivare skall införas. Samhällskostnaderna skall räknas in i produkternas kostnader. De som tillverkar energioch miljösnålt får konkurrensfördelar. Låga priser skall hädanefter normalt betyda att vi som konsumenter sparar miljö och sköter vår ekonomi. Miljöavgifterna skall användas så, att man med kraft kan bygga ut och modernisera spårbyggen kollektivtrafik och hjälpa industrin till att komma fram till miljörimliga processer. I TV skall det finnas en fullödig konsumentinformation. Vi vill att kunniga konsumenter skall styra marknaden. En aktivt framtidspolitik innebär att vi också kan börja klara befintliga ekonomiska problem. God miljöpolitik är god ekonomisk politik. Växlingen mellan skatter på energiråvaror och löneskatter minskar inflationen. Ett intensivare kollektivtrafikåkande och sänkta hastigheter minskar behovet av bensin. Effektivare energianvändning minskar oljebehovet. Vi minskar belastningen på bytesbalansen. Vi lånar till slut inte pengar till konsumtion. Vi betalar för det vi gör nu och skjuter inte på betalningen till kommande generationer. En miljörimlig politik medför färre sjuka och skadade och därmed blir trycket på vården mindre. Arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken ligger fast i kombination med en aktiv regionalpolitik. Hela Sverige skall ju leva. De som vill minska sin arbetstid skall ha rätt att göra det. Vi vet nu vad regeringen vill med vår framtid. Det är en dyster bild som vi kan teckna med anledning av regeringens vilja. Det är dags för regeringen att tänka om. Uppsatta miljö och hälsomål samt ekonomiska mål fordrar en ny miljöinriktad politik. Solidaritet med u-länder fordrar att vi sliter mindre på naturen. Vi måste leva lättare på jorden. Regeringen och stödpartierna på högerkanten vill få oss att leva mycket tyngre. Kortsiktigt är inflationen vårt stora problem. Ett sätt att kunna börja komma till rätta med den är att de som har höga löner visar vägen genom att avstå från löneökningar. Därför kan vi riksdagsledamöter avstå från vår lönehöjning. Jag vill återkomma till några frågor: Tror verkligen finansministern och hans stödpartier att det är rimligt och acceptabelt att fortsätta med en ökning av den materiella förbrukningen med 2 % om året? Kan vi människor klara ytterligare överkonsumtion? Varför inte gå till historien som återtågets hjältar i stället för att irra in i framtiden som om ni ingenting vet och ingenting ser? Varför väljer ni alltid fel samarbetspartner? Ett vågmästarparti måste vara ett sådant och våga välja rätt, våga välja social ansvar med ekologiska förtecken i stället för den blå egoismen och förstörelsen. Vi måste ge kommande generationer en chans. Vi måste ta ett långsiktigt ansvar. Rött är dött. Nu gäller det grönt i stället för blått. Jag vill gärna svara på finansministerns två frågor. Vi säger ja till en stram finanspolitik om den har de gröna förtecken som vi tidigare har visat på i en lång rad motioner och under förutsättning att den strama finanspolitiken är socialt rättfärdig. Det får inte vara så, att de redan rika får ännu större skattesänkningar, medan de som har det dåligt ställt belastas med olika enorma momshöjningar osv. Vi måste alltså ha en socialt rättfärdig ekonomisk politik med ekologiska förtecken. Sådant ställer vi upp på, dock inte på den typ av stram finanspolitik som regeringen förespråkar. Vi kan också tänka oss att säga ja till ett estabiliseringsavtal om det omfattar alla och om det kan göras socialt acceptabelt och i kombination med en ändrad skatteskala till förmån för de lågavlönade, så att vi får en process som går i riktning mot en större social rättfärdighet i det här landet. Det handlar alltså inte om den starkt högervridna och fula ekonomiska politik som socialdemokraterna står för i dag.

Herr talman! Jag har lyssnat med stort intresse på oppositionens företrädare. Jag har särskilt lyssnat till svaren på den fråga jag ställde, om huruvida ni är beredda att medverka till en ansvarsfull finanspolitik, för att därmed pressa ned inflationen. Det jag har mött i den här diskussionen är ett stort antal förslag om skattelättnader. De är självfallet mycket populära att gå ut med, men det är mycket svårt att förena den typen av förslag med viljan att leva upp till ett ansvar för en stram och riktig finanspolitik. Det är förslag som saknar täckning. Lars Tobisson har redovisat ett antal sådana förslag och det finns, vilket vi tidigare har diskuterat, i den moderata skattepolitiken någonting som ser mycket allvarligt och oroande ut för svensk ekonomi. Det ni talar om är egentligen ett da capo, en upprepning, av det som hände under de borgerliga åren, då vi fick ett stort budgetunderskott. För mig återuppstår de där åren varje gång vi går igenom budgetläget. Då ser vi kostnaderna i form av stora räntor som skall betalas på statsskulden. Det är den ständiga påminnelsen om den typ av finanspolitik som ni i dag, i flera olika inlägg, har talat er varma för. Vi vet vad det innebär och vi vet också vilket tungt lass det har varit under de här åren att återställa ordning och reda i statens finanser. Jag vill på det bestämdaste varna er för det lättsinne som nu visas upp. Får jag också i det här sammanhanget ställa en fråga om skattepolitiken? Både centern och moderaterna har tagit upp en kritik mot den skattereform som vi har beslutat och som nu skall genomföras. Det kommer en diskussion om detta i eftermiddag, då Erik Åsbrink återkommer närmare till de frågor som har behandlats här. Men på en punkt vill jag ta upp detta och se var ni står. Vad skulle bli alternativet i skattepolitiken om ni fick som ni ville, att ni fick regera? Kommer Anne Wibble att ge upp den uppgörelse som vi har eller kommer Lars Tobisson och Karl Erik Olsson att ge upp den kritik som de har redovisat i dag? Har ni något alternativ i skattepolitiken? Jag tror att det är viktigt att vi nu får veta var ni står, så att vi på ett meningsfullt sätt kan bedöma era förslag och ståndpunkter samt den fortsatta diskussionen. Lars-Ove Hagberg vill ha kraftiga löneökningar. Han vill också ha en kraftig utbyggnad av den offentliga sektorn, han vill ha kortare arbetstid och han vill ha lägre skatter. Han vill kort sagt ha allt gott, och det är lätt att säga: Låt oss göra detta. Men alla dessa önskningar skall betalas, det skall finnas resurser till dem. Man hade väntat sig att Lars-Ove Hagberg, för att klara allt detta, skulle ha sagt någonting om tillväxten, som är förutsättningen för detta. Det Lars-Ove Hagberg har sagt i dag är precis det som ni alltid har sagt. Jörn Svensson gav detta en sådan träffande beskrivning när han blev intervjuad i samband med er partikongress i våras. Han sade så här, och han vet verkligen, för han har suttit på samma plats och företrätt vänsterpartiets politik: Det går inte ihop, det kan väl ingen vettig människa ta på allvar. Till Carl Frick vill jag säga att det jag möter bland människor runt om i landet som jag träffar på mina resor, möten och besök är inte det som Carl Frick säger, att människor lever i ett stort överflöd. Jag möter människor på arbetsplatser och pensionärsmöten som visserligen kan säga att de har det bra i Sverige, men som också ser stora brister och som känner det angeläget att kunna förbättra sina livsvillkor och samhällets villkor. Man vill ha bättre vård och omsorg, man pekar på behovet av förbättrad infrastruktur och man vill också ha en bättre miljö. Allt detta kräver resurser. Därför tycker jag att är det oerhört angeläget att arbeta för en ekonomisk utveckling som skapar de nya resurser som gör det möjligt att uppfylla dessa önskemål. Vi skall förena strävan efter en ökad tillväxt, efter att återvinna den tillväxt som vi har haft under 80-talet, men som just nu saknas, med strävan att få en god resurshushållning. Jag har tillsatt utredare som skall visa hur vi även i nationalräkenskaperna skall kunna bygga in ett sådant hänsynstagande. Vi aviserar också i denna proposition förslag som gäller ett nytt sätt att se på nationelförmögenheten, att se till de samlade resurserna och de samlade tillgångarna. Med Karl Erik Olsson vill jag ta upp en fråga som gäller barnfamiljernas ekonomiska situation. Karl Erik Olsson säger att skattereformen är orättvis mot barnfamiljerna. Nu har det gjorts mycket ingående beräkningar av fördelningseffekten. Vi kan konstatera att skattereformen står sig bra. Jag skulle vilja ställa en fråga till Karl Erik Olsson: Varför motsätter ni er att barnbidraget höjs kraftigt? Det är en viktig del i skattereformen. Er reform innebär ett sämre utfall, framför allt för dem som har många barn. Vi är angelägna om att även de skall få en god utveckling. Anne Wibble är irriterad över att jag anser att det var synd att det inte gick att få ett ordentligt stöd i riksdagen för en åtstramningspolitik förra året, 1989. Men nog måste Anne Wibble hålla med om att det var olyckligt att folkpartiet tyckte att det var för sent att åstadkomma en åtstramning våren 1989. Hur kan man annars hävda att det var lagom att göra det 1990, men inte 1989? Jag tycker inte att det finns någon logik i det ställningstagandet. Jag sätter värde på den uppgörelse vi kunde träffa i våras, då vi lade grunden för en stramare finanspolitik. Men vi hade haft en lättare uppgift om det skett tidigare, redan 1989. Till Lars Tobisson vill jag apropå frågan om bensinskatten och reseavdragen säga, att det förslag som Lars Tobisson nu för fram kostar statskassan 1--2 miljarder. Det är naturligtvis lätt att ta ut en sak i sänder och säga att detta vill vi göra. Men om man inte har en ansvarsfull finansiering, utan drar i väg med ett stort budgetunderskott, kommer vi ofelbart att få effekter i form av en höjd ränta. De avdrag som vi nu genomför har en ansvarsfull finansiering och innebär en klar förbättring för dem som verkligen behöver det bäst. För dem som har fem mil till arbetet innebär dessa avdrag en lättnad på 1:30 kr. per liter bensin. Detta är, menar jag, det vi nu kan åstadkomma -- och samtidigt känna att vi har ansvar för den ekonomiska politiken. Slutligen ett svar om det europeiska samarbetet och valutaområdet. I dag har vi en valutakorg som till två tredjedelar består av EMS-valutor. Vi följer med intresse utvecklingen inom det europeiska valutasamarbetet. Vi kan också konstatera -- det tror jag att samtliga kan vara överens om -- att EMS i dag inte är en öppen association som man kan träda in i; det har prövats i diskussioner från bl.a. norsk sida. Det viktiga är att vi redovisar en fasthet när det gäller att upprätthålla målen för vår valutapolitik.

Herr talman! Ännu inga konkreta åtgärder från finansministern! Han hade ingenting att säga om den pågående kapitalutflyttningen, trots att den rimligen borde vara det dominerande bekymret för den som har hand om Sveriges ekonomi. Det finns ingenting som tyder på en vändning av de nu aktuella tendenser som jag beskrev i mitt tidigare anförande. Jag tar bara ett enda exempel: Det stora försäkringsbolaget Skandia, som naturligtvis förfogar över stora kapitalanhopningar, har nu beslutat att lägga all nettoplacering utomlands, därför att man söker sig till en bättre avkastning. Och det är naturligtvis så att om ekonomin är hygglig på andra håll, medan vi har svåra år i Sverige, då får vi den reaktionen. Vi kan inte möta den på annat sätt än genom att anpassa villkoren för företagande och sparande i Sverige så att det verkar attraktivt för både svenskar och utlänningar att vända sig hit. Det största problemet är naturligtvis skattetrycket. Men vi har där mera speciella inslag. Skatterna på företagande och sparande har en särskild betydelse, och som jag har påpekat behöver vi också besked om energipolitiken. Det räcker inte med att öppna för en omprövning. Det gäller att klart säga att det från ekonomisk synpunkt inte går att göra sig av med kärnkraften i förtid -- och dessutom är det inte miljömässigt motiverat. Det räcker inte heller att tala om att man avvaktar utvecklingen och kanske kan se en situation någon gång då vi kan bli medlemmar i Europa. Vi måste säga det nu -- att vi skall söka medlemskap i EG. Finansministern hann på övertid med några ord om EMS. Han sade tidigare att det gäller att bevara trovärdigheten utomlands genom en oförändrad valutapolitik. Jag vill sätta ett frågetecken för detta -- så som diskussionen har gått. Kan det verkligen minska vår trovärdighet om vi skulle åta oss förpliktelsen att knyta kronan till ecun? Det skulle ju verkligen vara ett tecken på att vi inte slår vakt om en handlingsfrihet som tidigare har använts för att åstadkomma konkurrensdevalvering. Det har sagts tidigare att vi först måste få ned inflationen. Jag har till en tid varit benägen att hålla med om detta -- det är klart att det vore bra. Men det har ju visat sig att det inte går, alldeles som det inte gick i Storbritannien, och alldeles som det tidigare inte hade gått i Danmark och Frankrike. Inträdet i EMS, fick emellertid en disciplinerande verkan på de ekonomiska aktörerna, så att man på det sättet kunde få ned prisstegringen. Nu säger finansministern att man följer och bevakar utvecklingen. Jag tolkar det som ett svaghetstecken. Varför inte göra slut på devalveringsspekulationerna genom en anknytning till EMS-valutorna? Om nu inte Allan Larsson tror på mig eller vill slå följe med mig, lyssna på Anne Wibble! Ni har haft ihop det förr. Hennes anförande här om betydelsen av en anknytning av kronan till EMS kan jag helt skriva under på, och jag önskar att ni på det här området i vart fall skulle kunna komma till en uppgörelse. När det gäller lönebildningen menar jag att finansministern fäster alldeles för stort avseende vid möjligheten av ett stabiliseringsavtal. Jag påvisade detta genom mina exempel tidigare. Det egna konjunkturinstitutet säger att timlönekostnaden för industriarbetare nästa år stiger med 8,3 %. Av detta är ca 2 % förväntad avtalsökning; det andra ligger vid sidan av avtalet. Träffas det ett avtal som säger att det blir noll i avtalsökning, så kommer det ändå löneökningar, eftersom lönerna är marknadsbestämda. Det gäller att skapa villkor på marknaden som gör att man kan komma ner till måttliga löneökningar. Återigen: Det är framför allt skatterna det hänger på. Finansministern frågade om vi är beredda att föra en stram finanspolitik. Nu vill jag säga att det inte är budgetpolitiken som är problemet, utan problemet ligger på andra områden, som jag här har varit inne på. Men självfallet skall vi ha en finanspolitik i balans. Det är bara det att finansministern och jag menar olika saker med åtstramning. För socialdemokraterna innebär det skattehöjningar. Och så är fallet med den förändring som ni gör på bensinskattesidan; den innebär totalt sett en höjning av skatteuttaget. Vi moderater vill strama åt genom att minska på utgiftssidan. Det ger i sin tur utrymme för successiv sänkning av skattetrycket. I Sverige gick förra året 56,8 % av våra samlade inkomster till skatter och obligatoriska socialförsäkringsavgifter. Närmaste konkurrentland när det gäller jumboplatsen är Danmark, som ligger på 50,8 %. Men danskarna har redan antagit en budget som syftar till att föra ned skattetrycket under 50 %. De är medvetna om att de inte klarar sig i jämförelse med andra länder när gränshindren rivs, om man inte gör den här anpassningen. Det kommer inte vi att göra heller. Den främsta anledningen till vårt problem är det höga skattetrycket, och vi måste se till att få ned det. Som svar på Allan Larssons fråga vill jag säga att sjävfallet kommer vi inte att ge upp vår kritik mot det höga skattetrycket. Detta skattetryck var ju vår huvudinvändning mot skatteomläggningen, och den kritiken kommer vi att föra vidare. Liksom när det gäller marginalskatterna räknar vi med att andra kommer att instämma. Jag läser i den här propositionen ord om att finansministern kan tänka sig att sänka skattetrycket -- visserligen på sikt och visserligen bara i ord. Men kom igen med handling! Det är vad jag efterlyser, och det kommer Sveriges ekonomi att behöva.

Herr talman! Först till historieskrivningen. Allan Larsson hade fortfarande en egendomlig minneslucka när han talade om årtal. 1988 var inte med. Det är väl ett år som inte existerar i den socialdemokratiska historien. Det var nämligen då regeringen svängde mitt under valrörelsen, det var då som grunden lades till den överhettning som nu alla, även Allan Larsson, anser vara felaktig. Det var också intressant att höra att det som kom 1989 var tvångssparande, arbetsmiljöavgift och liknande. Det har tydligen inte i Allan Larssons historia någon större positiv symbolik. År 1989 sade folkpartiet nej till en kraftig ensidig skattehöjning. Ja, det kommer vi faktiskt att göra ständigt. Att bedriva den typen av stabiliseringspolitik, med enbart stora skattehöjningar, tror vi är direkt felaktigt. Jag fick en fråga av Lars Tobisson, i hans första inlägg, angående bensinskatten. Jag skall svara med en motfråga. Antag, Lars Tobisson, att det blir frost i Brasilien, så att kaffeskörden blir usel. Råvarupriset på kaffe kommer då att stiga. Många kommer att fortsätta att dricka kaffe. Det betyder att staten kommer att få in mera skattepengar på momsen vid kaffeförsäljningen. Kommer Lars Tobisson då att föreslå att staten skall sänka skatten på kaffe, för att konsumenterna inte skall drabbas av momseffekten i det högre kaffepriset? Detta är med förlov sagt ett utomordentligt konstigt synsätt hos en person som i andra sammanhang påstår sig företräda marknadsekonomi och fri prisbildning. Lars Tobisson måtte väl förstå innebörden av att rörliga priser är själva kärnan i marknadsekonomins signalsystem. Får jag ställa en fråga till Karl Erik Olsson, som här utgöt sig över det som han anser vara negativa effekter av skattereformen. Han tyckte att den alldeles för mycket drabbar dem som bor, dem som äter, dem som reser osv. Detta framfördes även av hans partiledare för en vecka sedan, och Bengt Westerberg frågade då Olof Johansson varifrån dessa 10 miljarder kronor skall tas. Ungefär hälften finns kanske att ta i det centerförslag som innebär att man inte skall höja barnbidraget. Men barnfamiljerna måste väl bo, äta och resa de också. Så det stämmer inte riktigt. Det fattas en väldig massa pengar, och det förslag som har framförts i centermotionen, att det skall tas från utlandet, har med förlov sagt ingen trovärdighet alls. Lönepolitiken upptar en mycket stor del av den här debatten och även av finansministerns inlägg. I ett för någon månad sedan utkommet nummer av tidskriften Tiden, en socialdemokratisk tidskrift, det nummer som kom till socialdemokraternas kongress, läste jag en artikel skriven av Rudolf Meidner -- det var han som var pappa till löntagarfonderna. Han vill nu introducera ett nytt slags fonder som han kallar lönepolitiska fonder. Förslaget har möjligen samma innehåll som det LO brukar kalla för förhandlad överskottsdelning, för tydligen skall det vara något slags outtagna vinstmedel från företag och liknande som skall avsättas till fonderna. Eftersom förslag från det hållet har haft en viss tendens att så småningom återkomma i socialdemokratiska förslag, kunde det ha sitt värde om Allan Larsson kunde uttala någon åsikt om dessa lönepolitiska fonder. Är de nästa steg i hans lönepolitiska ansträngningar? Är det vad han tänker sig att möjligen behöva ta till, om annat misslyckas? Jag tror för egen del att detta skulle vara ett utomordentligt förödande slag mot den svenska ekonomins möjligheter att återvinna balansen. Det grundläggande problemet i vår ekonomi är att vi har en felaktig konstruktion av tillväxten i landet. Vi har under hela 80-talet fått tillväxt egentligen enbart genom att jobba flera timmar. Vi har däremot fått mycket liten ökning av utbytet av varje arbetad timme, dvs. produktiviteten. Detta är så att säga samma sak som långtidsutredningen ser för 90 talet, och det är ett hot mot en god realinkomstutveckling, för reallönen styrs faktiskt av produktivitetsökningen. Alla de prognoser som regeringen bygger sin politik på tyder på att vi har mycket liten produktivitetsökning att vänta framöver. Då tycker jag att det hade varit naturligt, om finansministern hade använt några av sina inlägg -- åtminstone en del av något inlägg -- åt att beskriva hur han vill åstadkomma en förbättring av produktiviteten, som är det långsiktigt grundläggande problemet i svensk ekonomi. Finansministern kunde då börja med den tredjedel av hela ekonomin som är offentlig konsumtion och utgifter. Men just på det området skall det verkligen inte vara någon konkurrens, som skulle kunna öka produktiviteten. Det är en motsägelsefull politik.

Herr talman! Jag vill svara finansministern med att säga till att börja med att jag inte tar något ansvar för Lars Tobissons eventuella lättsinne. Finansministern försöker med ett gammalt trick avkräva ett svar från oppositionen, som om vi hade ett tvåpartisystem här i landet. Nu har vi faktiskt ett flerpartisystem, där partierna har egna sammanhållna lösningar. Vi var inte emot skattereformen, men vi har varit emot sättet att finanisiera den. Vi har full täckning i vårt finansieringssätt, och jag har redan tidigare i dag understrukit att det finns nu inte underlag för att sänka skatterna. Vi måste fortsätta med den strama finanspolitiken. På sikt skall vi sänka skatterna, men det skall jag återkomma till. I frågan om barnfamiljerna kan jag bara notera att finansministern är fast i rundgångssystemet med kostnadshöjningar, ökad inflation och ökade krav på kompensation. Detta leder till även på det här området behov av kraftigt ökade barnbidrag. Med vårt förslag behövs det inte, med socialdemokraternas och folkpartiets förslag behövs det. Detta blir ju än mer märkligt, eftersom särskilt Anne Wibble här i dag har talat om behovet av att minska transfereringarna. Men i ert gemensamma förslag ökar ni behovet av transfereringar. I dagens nummer av Svenska Dagbladet står det att Kommunförbundet har tittat på behovet av bostadsbidrag. Till följd av vad som nu har hänt är det inte aktuellt med en ökning med 40 %, som man tidigare trodde, utan en ökning med 60 %. Antalet bidragsberättigade kommer att öka med i storleksordningen 50 000. Detta är den verklighet som ligger bakom ert förslag, och det skorrar väldigt illa när ni sedan säger att nu gäller det att få ner transfereringarna. Det är ju ni som har byggt upp motiven för att öka dem. Anne Wibble klagar över att jag har utgjutit mig. Jag kräver inte att Anne Wibble skall tro på våra beräkningar -- jag behöver ju inte tro på era -- men jag tycker i och för sig att vi bör respektera varandras beräkningar i det här sammanhanget. Vi har också täckning för vårt sätt att räkna. Sedan tänkte jag ställa en fråga till finansministern som bekymrar oss i centerpartiet. I propositionen och i finansministerns tal sägs att vi får nu ett skattesystem som är enkelt och rättvist. Frågan är då vad det är som är viktigt. Har enkelheten och konkurrensen på något vis blivit en ny helig ko för socialdemokratin i samband med det nya skattesystemet? En illustration kan man få om man läser ur regeringens proposition om mervärdeskatten, där det står: ''Av konkurrensskäl bör skatteplikten omfatta alla typer av resetjänster, oavsett om det är fråga om statlig, kommunal eller enskild, regional-, när eller fjärrtrafik, taxiresor, turistresor, sightseeingturer eller annat. Det bör heller inte ha någon betydelse vilket trafikmedel som används eller om resan företas till sjöss, till lands eller i luften.'' Sedan har man visserligen medgett några undantag, men det är inte alls på det som är för vardagen livsnödvändigt, t.ex. Här är det en övergång till ett system där man bortser från skatten efter bärkraft och i stället hyllar principen om enkelhet och konkurrens. När det gäller förnyelsen av offentligsektorn, som jag tycker att det är angeläget att vi arbetar med på alla håll, sade finansministern att det krävs förenkling, avreglering och decentralisering. Det låter bra så långt.

Det vore intressant att få ett svar på den frågan. Vad beträffar den hållbara ekonomiska utvecklingen vill jag understryka att det är viktigt att värna miljövärdena. Jag vill bara påpeka i anslutning till Fricks anförande att produktion och konsumtion av varor i dag inte är allt, utan att produktionen och konsumtionen av upplevelser ökar. Turismen, tyvärr felaktigt beskattad i skatteförslaget, är ett exempel på det. Jag tror att Carl Frick, som ligger och svettas på morgnarna, skulle behöva litet mer trevliga upplevelser. Den ökningen skulle vi kunna klara av utan belastning på miljön.

Fru talman! Regeringen talar om förnyelse inom kommunsektorn. Ett sådant exempel har jag upplevt på mycket nära håll, den s.k. Dalamodellen. Den bygger på decentralisering av resurserna, så att de kommer närmare människorna. Det är en bra utgångspunkt, som kan minska byråkratin och demokratisera vården. Men om resursknapphet blir uppenbar kan samma goda intentioner bli ett utmärkt utsorteringsinstrument, där de icke-produktiva människorna i samhället kommer i strykklass. Därför är det ett mycket högt risktagande från regeringen att strypa den kommunala sektorn på det sätt som man gör för närvarande. Regeringens egna uttalade mål om välfärd och tillväxt kan spolieras med denna politik. Kommun och landstingsförbunden kräver en högre volymtillväxt, men regeringen säger att det är absolut omöjligt och inte förenligt med samhällsekonomisk balans. Man kan fråga sig varför. Detta har tydligen någon på departementet skrivit med den högra hjärnhalvan. Sedan kommer någon och säger, med den vänstra hjärnhalvan, att det är klart att vi måste ha välfärd och tillväxt. Där spelar kommunen en mycket stark roll. Investeringar skall ske i utbildning och infrastruktur. Barnomsorg, hälsooch sjukvård är exempel på verksamheter som verkligen skall bidra till dessa förutsättningar. Men det kanske inte var samma person som skrev det sista. Jag tror att det kan vara detta som ligger bakom vad landstings och kommunförbunden vill åstadkomma, men som regeringen på något sätt vill strama åt. Har man i denna debatt färdigskrivna repliker och tror att var och en säger som de sade förra året, då blir det som det blir, Allan Larsson. Allan Larsson säger själv att tillväxt är att införa sjuklön, lönestopp, åtstramning på kommunerna, arbetslöshet, närmande till EMS, höga vinster i företagen och ett mycket lågt skatteuttag i företagen. Det är tydligen detta som skall klara tillväxten. Halva mitt anförande handlar om tillväxt, om att ta till vara den resurs som skall stå för tillväxten: de arbetande människorna. Jag har inte sagt att vi skall ha kraftiga löneökningar, jag sade snarare tvärtom. Vi behöver inte stora generella löneökningar om vi sätter press på dem som sätter priserna. Om vi först gör ett lågt generellt påslag och sedan ger kompensation för inflationen, då behövs det inga höga nominella lönelyft om prissättarna håller igen. Men den vägen vill inte regeringen och finansdepartementet gå in på. Sex timmars arbetsdag skall väl knappast införas 1991. Men det är helt klart att införande av en sådan kvalitativ reform omkring år 2000 kräver en omprioritering från privat konsumtion till offentlig. Det måste vi nog ta. Dessutom är det så, herr finansminister, att båda de förslag jag har talat om i dag -- energimoms och moms på mat -- har totalfinansierats i vårt skatteförslag i våras. Ingen kan säga att det har varit något fel på det. Vi föreslog högre kapitalbeskattning och företagsbeskattning än regeringen och vi klarar av det. T.o.m. i vår balansräkning blir det en överfinansiering. Men det är regeringen som säger att vi skall ha lägre skatt. Lars Tobisson berömde finansministern, men hur är det nu med de dynamiska effekterna? Spär de inte på köpkraften? Betyder inte det att de välavlönade, som får ut mycket av skattereformen, får en ökad köpkraft? Jag har varit mycket intresserad av hur finansministern tog upp tråden om låginkomstutredningen. Förnekar man att 1980 talet har varit ett förlorat årtionde för låginkomsttagarna, då har man inte mycket med verkligheten att göra. Vänsterpartiet står inte ensamt med sina krav. Jag såg att också den socialdemokratiska broderskapsrörelsen ställt motsvarande krav, och jag tror det är mycket nödvändigt att föra fram dem i politiken. Jag kan ge finansministern ett exempel när det gäller sextimmarsdagen och kommunsektorn, och hur allvarligt det kan vara om man stryper dem. Vänsterpartiet i mitt partidistrikt har gjort upp med socialdemokratin om ökad kvalitet i vården. Vi har fått igenom en uppgörelse med Allan Larssons partikamrater om försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag i långvården. Det lönar sig på sikt, det är vi helt övertygade om, det kanske t.o.m. blir en besparing i den offentliga verksamheten. Men om regeringens politik har inriktning på stor resursknapphet kan detta försök gå om intet. Jag undrar vem som tjänar på det? Är det Allan Larssons och regeringens intentioner att vi skall ha tillväxt i samhället eller inte? Jag tror inte på Allan Larssons politik. Jag tror att vi måste se till att uppfylla de behov som finns på det sociala området. Det är oerhört viktigt för vår tillväxt framöver.

Fru talman! Det vi i miljöpartiet vänder oss mot, Allan Larsson, är slöseriet. Den politik ni förespråkar leder till en våldsam ökning av resursförbrukningen i vårt land. Det leder till ett omfattande slöseri. Sopberget är ett typexempel på vad vi håller på med, och det måste vi komma till rätta med. Sedan gäller det att ta vara på de resurser som finns och hushålla med dem på bästa sätt. Vi måste också se till att vi fördelar detta så att utsatta grupper får det bättre. Man behöver inte alltid gynna dem som redan har det bra. Det verkliga långsiktiga problemet i vårt land är ju, som vi ser det, den fixa idén att den materiella förbrukningen måste öka vartenda år. Konjunkturrapporten som kom förra veckan visar att vi nu är på väg in i en stabil privat konsumtionsökning på över 2 %. Mellan 1985 och 1988 ökade konsumtionen realt med 10 %. Det är inga dåliga grejor! Vi vet att ständigt ökad materiell förbrukning skändar naturen och förstör de långsiktiga livsförutsättningarna. Vi måste med andra ord sträva efter att minska den inhemska materiella förbrukningen för att kunna få en dräglig framtid. På kort sikt är det största problemet att vi har så hög inflation. I en marknadsekonomi med en ständigt ökad materiell förbrukning, alltså stor efterfrågan, får man lätt en överhettad arbetsmarknad. Då finns det ingen broms på spiralen med löner och priser. Det är ju precis som det fungerar i en marknadsekonomi, och då kan man inte klaga om man får detta resultat. Problemet är att vår export blir så dyr att den stannar upp och kanske minskar, samtidigt som den inhemska efterfrågan driver på importen. Bytesbalansen rasar ihop, och vi får låna utomlands för konsumtion. Detta är ju inte hållbart. Vi kan inte fortsätta att bara öka den inhemska köpkraften. Den driver på inflationen, och skattepolitiken, som den nu är, driver upp köpkraften och därmed också inflationen. Vi har flera goda skäl för att hålla tillbaka konsumtionsökningarna, det är miljön och ekonomin. Varför då inte utforma en politik som är ett samlat grepp för att klara både miljö och ekonomi? Att dämpa den inhemska efterfrågan måste vara ett primärt mål i en ekonomiskt rimlig och socialt ansvarig ekologisk politik. Om vi kan minska inflationstrycket, minskar också kraven på lönekompensation för stigande kostnader. Då kan vi minska importen, förbättra bytesbalansen och komma till rätta med denna lånefinansierade konsumtion. Vi kan öka industrins utrymme för export, såväl prismässigt som kvantitativt, för att bidra till en förbättrad bytesbalans. Vi kan få håll på marknadsräntorna och diskontot, och vi kan på sikt bidra till att säkra god tillgång till lönearbete och på allvar börja minska miljöbelastningen. Är det något i detta som finansministern inte ställer upp på? Vad då i så fall? Varför inte komma med förslag som från årsskiftet -- eller så snart som möjligt -- medför att vi får skatt på uran och fossila energiråvaror? Vi kan fördubbla reklamskatten och höja skatten på sprit, vin, tobak och annat onödigt. Vi kan se till att flyget betalar samma miljö och energiskatter som vägtrafiken och att systemet med företagsbilar försvinner. Vi kan få i gång rejäla kampanjer i landet för att minska den materiella förbrukningen och slöseriet i syfte att främja återbruk, återanvändning och hushållning. Vi kan sänka hastigheterna på vägarna för att minska användningen av bensin och slopa momsen på de inhemska, förnybara energislagen. Vi kan slopa momsen på kollektivtrafiken till lands och till havs. Vi kan skjuta på en del av marginalskattesäkningen för höginkomsttagarna, så att vi inte driver på köpkraftsökningen ännu mer. Vi kan se till att skatteskalan får en låginkomstprofil. Vi måste se till att få bort momsen på basmaten och höja momsen på andra varor. Vi måste kunna inflationsskydda punktskatterna och miljöskatterna på energiområdet och se till att vi får en skatteväxling mellan energiskatter och arbetsgivaravgifter. Om vi överför tillverkningskapacitet till exportindustrin och håller ner löneinflationen, har vi faktiskt goda chanser att komma till rätta med bytesbalansen. Vi kan inte gärna tvinga kommande generationer att betala för vår överkonsumtion nu. Hur kommer det sig, finansministern, att regeringen aldrig föreslår åtgärder som kombinerar socialt och ekologiskt ansvar med god ekonomi? Varför har ni kommit överens med folkpartiet om en inflationsdrivande skattepolitik, när inflationen är ett så stort problem? En stor del av den inflation vi har i dag beror ju på skattereformen. Vad finns logiken i detta? Var finns logiken i miljöpolitiken? Vart tar det sociala ansvaret vägen, när man ger högavlönade stora skattesänkningar och låter det gå ut över dem som har låga löner och tvingar till intensivare lönearbete för att de skall kunna klara sin ekonomi? Och vart tar den internationella solidariteten vägen, när vi överkonsumerar resurser från andra delar av världen där dessa så väl skulle behövas? Vi måste få en sammanhållen ekonomisk politik, som tar miljöansvar och socialt ansvar, och en långsiktig ekonomisk politik som gynnar flertalet medborgare i det här landet och inte bara ett fåtal.

Fru talman! Får jag börja med att till Carl Frick säga att det under eftermiddagen blir tillfälle att närmare diskutera skattereformen. Men jag vill mycket bestämt tillbakavisa den beskrivning han gjorde av skattereformen. Vi har i dag ett dåligt skattesystem, som inte innehåller stora orättvisor. Skattesystemet är förklaringen till de orättvisor som har uppstått under 80-talet. Kombinationen av inflation och vårt gamla skattesystem är en viktig förklaring till rådande orättvisor. Vi får nu ett sunt och bättre skattesystem, som också kommer att bidra till att dämpa inflationen och inflationsförväntningarna. Skattesystemet har också en fördelningsprofil som bidrar till rättvisa. Våra undersökningar och de beräkningar som landsorganisationen har gjort bekräftar att skattereformen har en rättvis fördelningsprofil. Hagberg klagar över nedskärningar. Den kommunala sektorn har ökat med 25 % under 80 talet. Det finns många ytterligare behov att tillgodose, men tillväxten har varit snabb inom den kommunala verksamheten. Vi kan för närvarande inte fortsätta med en så snabb ökning med tankte på de anspråk som finns också på andra områden. Hagberg säger också att vi måste omprioritera från privat till offentlig konsumtion. Men samtidigt vill löntagarna -- något som också Hagberg brukar reflektera -- ha en ökad köpkraft. Hur skall det gå ihop, om man skall omprioritera till den kommunala verksamheten och samtidigt skapa ett ännu större utrymme för löntagarna? Svaret på den frågan är just det som Jörn Svensson har gett: Det går inte ihop? Ingen vettig människa kan tro på vänsterpartiets beskrivning av sin politik. Låt mig svara på en punkt -- det gäller låginkomstutredningen. Vi har tillsatt en utredning som skall se över effekterna av skattereformen. Vi kommer därför att kunna belysa inkomstfördelningen, och jag ser med stort intresse fram emot det resultat som utredningen kan komma fram till. Till Anne Wibble: Vi kan säkerligen spilla mycken tid att diskutera historia. Låt mig bara säga att folkpartiet år 1989 sade nej till åtgärder för att åstadkomma en åtstramning. Den uppläggning som vi, tillsammans med centerpartiet, då hade, innehöll många bra inslag, inte minst satsningen på arbetslivet. Men vi vet nu att detta inte var tillräckligt. För framtiden -- som vi kanske skall ägna mer tid åt att diskutera, Anne Wibble -- delar jag uppfattningen att frågan om produktiviteten är oerhört viktig, både i näringslivet och i den offentliga verksamheten. Jag har själv ägnat en del tid åt detta, praktiskt och i utredningssammanhang, och jag tror att vi där har ett gemensamt intresse att ta fram de nya grepp som kan behövas. Men det vi nu och som redovisas i dagens proposition och i särpropositioner om den offentliga verksamheten med decentralisering och avreglering kommer att bidra till att inom denna sektor öka produktiviteten. Jag tror också att vi behöver ett mått på den offentliga verksamheten, så att de offentliganställda kan visa upp att de också åstadkommer bra resultat och bidrar till framstegen. Den gamla tekniken på det området är kanske inte den allra bästa. Sedan undrar jag hur det står till med skattepolitiken -- jag har inte fått något klart besked på den punkten. Var står Anne Wibble? Kommer folkpartiet att falla undan för moderaternas krav eller kan vi räkna med att den skattereform som vi nu genomför kommer att bli bestående, oavsett vad som kommer att ske i ett politiskt val? När det gäller Karl Erik Olsson vill jag bara notera det betyg han gav Lars Tobisson om lättsinne i den ekonomiska politiken. Jag kanske inte är van vid så starka uttryck som Karl Erik Olsson använde, men min bedömning ligger nära den som Karl Erik Som svar på Karl Erik Olssons fråga om den offentliga sektorn vill jag säga att jag är öppen för att pröva nya vägar. Jag tycker inte att man skall dra upp kritstreck och säga att det och det kan vi inte pröva. Jag har själv i en del sammanhang försökt få fram nya former, bl.a. när det gäller arbetsmarknadsutbildningen. Jag anser att det är bra att skilja mellan beställare och producenter av tjänster och att pröva alternativ utanför den egna verksamheten. Jag har en pragmatisk inställning i dessa frågor. Slutligen vill jag om utlandsinvesteringarna till Lars Tobisson säga att det i dag, 1990, investeras dubbelt så mycket i den svenska industrin som år 1982, det sista borgerliga året. Jag är mycket angelägen om att vi kan upprätthålla en omfattande investeringsaktivitet i det svenska näringslivet, och därför vill jag på allt sätt bidra till att bryta kostnadsutvecklingen och därmed skapa ett gott investeringsklimat.

Fru talman! Till finansministern vill jag återigen säga att ekonomisk politik är någonting mer än bara budgetexercis. Jag har här försökt framhålla betydelsen av att man uppmärksammar och gör någonting åt den obalans som finns i våra kapitalflöden över gränserna. Dessa står nu när det gäller direkt och följdinvesteringar i förhållande Jag tror faktiskt inte att Karl Erik Olsson om mig använde ordet ''lättsinne''. Han anspelade på någonting som finansministern hade sagt. Men jag kan returnera detta genom att säga att jag finner det vara lättsinne att på det här sättet bara bortse från problematiken och mest uppehålla sig vid de finanspolitiska frågorna. Jag skulle vilja ta upp någonting som haft en tendens att komma bort i den här debatten, nämligen de anslag mot framtidstro och investeringsvilja i Sverige som det naturligtvis innebär när man från socialdemokratiskt håll lanserar tanken på att öppna AP-fonden för aktieköp. Jag skulle vilja säga att den stora ideologiskt skiljande frågan i svensk politik under 1990-talet med säkerhet kommer att bli var sparandet skall ligga. Vi moderater vill sprida sparandet och ägandet bland de enskilda människorna. Socialdemokraterna säger: Det är klart att det vore bra om hushållssparandet kunde öka, men det går nog inte och det skulle leda till förmögenhetsklyftor; alltså måste vi i stället satsa på det kollektiva sparandet. Det sker då till priset av en ökad överbeskattning av människorna. Vad skall man då göra med dessa pengar? Jo, de skall in i fonder. Trots tidigare utfästelser om att löntagarfonderna var det enda steget och trots att man en gång sade att AP-fonden inte skulle användas som socialiseringsinstrument, är det nu den vägen man slår in på. Man gör det under utläggande av rökridåer; man skall trygga pensionskapitalet. Det är ju helt vilseledande. Genom socialdemokraternas egen försorg blev detta system ett fördelningssystem, där fondering inte hör hemma annat än i utjämnande syfte. Det blir inga högre pensioner på grund av avkastning av pensionskapitalet, utan detta skall i stället användas för att socialisera fler företag. ATP-systemet förutsätter tillväxt. Socialism ger inte tillväxt -- det har vi med all tydlighet märkt. Anne Wibble gjorde en egendomlig jämförelse med kaffepriset. Det finns ingen särskild kaffeskatt, som socialdemokraterna och folkpartiet kunde höja för att finansiera skatteomläggningen. Det gjorde man mot vår vilja med bensinbeskattningen. När sedan det underliggande oljepriset höjdes, blev resultatet en överfinansiering, en höjning av skattetrycket som folkpartiet medverkat till. Det är denna merskatt på ca en miljard som vi föreslår slopad. Herr talman! Trots välmenande ord i propositionen och från Allan Larsson här i dag tror jag inte att det blir någon nedgång av räntan, någon dämpning av löneanspråken eller någon förändring av kapitalflödena vid gränserna. Härför hade det krävts förslag om åtgärder för sänkning av skattetrycket, tryggad elförsörjning, medlemskap i EG och, i avvaktan på det, en anknytning av kronan till EMS.

Fru talman! Först till Karl Erik Olsson: Barnbidragen innebär inte någon rundgång, utan de är en del av skattesystemet. Jag bara konstaterar att centerpartiet går emot de ökade barnbidragen. Karl-Erik Olsson vill ha respekt för centerns sätt att räkna. Jag räknar på vanligt sätt: 1, 2, 3, 4 och 1 plus 1 är 2. Om Karl Erik Olsson har något annat sätt att räkna tror jag inte på det. Med mitt vanliga sätt att räkna fattas det tio miljarder i centerns förslag. Lars Tobisson säger att kaffe och bensin inte alls är samma sak, eftersom vi inte har någon punktskatt på kaffe. Låt mig ta ett annat exempel. På tobak har vi en punktskatt. Om tobaksskörden slår fel, så att tobakspriset blir högre, blir momsintäkterna också högre vid en oförändrad konsumtion. Skulle Lars Tobisson i ett sådant läge föreslå en sänkning av punktskatten på tobak? Eller är det skillnad på vara och vara? Lars Tobisson vill kanske bestämma att bensin är någonting bra medan kaffe och tobak är någonting onyttigt och att man därför inte skall sänka skatten. Det synsätt som Lars Tobisson nu gör sig till tolk för, att man skall kunna manipulera med priserna, stämmer inte med marknadsekonomin, och det vet Jag vill till sist ta upp en problematik i propositionen, en problematik som kommer att skapa problem för Allan Larsson. Han beskriver där två oförenliga mål. Det finns ganska gott om oförenliga mål i politiken -- för närvarande är de oförenliga målen inom energipolitiken föremål för diskussion -- och det skapar onödiga låsningar. Jag vill varna för att sätta upp oförenliga mål inom den ekonomiska politiken. I propositionen säger Allan Larsson att han ganska rejält vill öka det offentliga sparandet. Med mindre bokstäver står det att Allan Larsson också är intresserad av att på längre sikt sänka skatterna. Detta kommer att ställa extremt höga krav på de begränsningar i utgifterna som han då skall åstadkomma. Jag tror inte att Allan Larsson klarar detta. Då är frågan: Vad är det som får stryka på foten? Det finns i den här propositionen tydliga tecken på en önskan att sänka skatterna, något som för min del är helt avgörande. Propositionen innehåller t.ex. ett litet käckt förslag om att investeringsskatten skall utökas i Stockholms län till att omfatta ytterligare en kommun, Nynäshamn. Man tänker sig möjligen att införa en ny regional skatt i Stockholm och man beklagar att det automatiska inflationsskyddet som nu finns i skatteskalan stoppar ökningen av statens skatteinkomster. Jag ser för min del ett stort framtida problem i detta och kan bara beklaga att Allan Larsson inte förstår att det verkligt viktiga i den svenska ekonomiska politiken är att flytta över en betydande del av det kollektiva sparandet till de enskilda hushållen för att därmed lägga grunden för en god ekonomisk utveckling.

Fru talman! Jag vill först tacka finansministern för beskedet när det gäller förnyelsen av den offentliga sektorn. Det var mycket positivt att höra att han är fri att pröva olika modeller och också beredd att se skillnaden mellan beställare och producenter av den välfärd som behövs i samhället. Sedan är frågan när dessa utlovade fördelar som skattereformen innebär egentligen visar sig. När vi nu befinner oss mitt i problemen med inflationen, talar finansministern om att skattereformen skall ge en sänkt inflation, och LO har påpekat att det nya skattesystemet ger ökad rättvisa. Men varför går då LOs ordförande Stig Malm ut och säger att det behövs satsningar på låginkomsttagare bl.a. av det skälet att skattesystemet har förändrats? Detta stämmer inte, och det tar jag som intäkt för att vår bedömning från centerpartiets sida från början var riktig. Det finns en snedfördelning i det skattesystem som en majoritet här i riksdagen har beslutat om. Jag vill bara slå fast att centern har gått i spetsen för stödet till barnfamiljerna och för flerbarnsstödet. När kompensationskraven ökas, vilket blir en följd av det skattesystem som socialdemokrater och folkpartister har fått igenom, behövs det ett ökat stöd till barnfamiljerna. I det läget har vi i centern också ställt oss bakom detta krav. Men vi ansåg att det inte var nödvändigt att öka behovet, och det var det som var den grundläggande skillnaden. Avslutningsvis vill jag säga att det i ekonomiska debatter lätt blir så att alla målar i mörka färger. Man inriktar sig framför allt på problemen och tycker nästan att det är viktigt att peka på att allting har lett till problem. Det är möjligt att en anslutning till det europeiska valutasamarbetet som något slags stödkorsett för den svenska ekonomin skulle vara bra. Man skall dock komma ihåg att det viktiga och grundläggande är vad vi i Sverige förmår att själva åstadkomma om vi kan utnyttja de resurser som vi har. Det finns en hel del resurser: betydande naturresurser, en bra miljö och en arbetskraft som är kunnig och kreativ. Vi har beslutat om att utnyttja vår landareal i jordbruket inte bara för mat, utan också för energi. De mindre och medelstora företagen bör stimuleras för att bättre kunna utnyttja kreativiteten och den arbetsvilja som finns hos alla människor. Om vi lyckas med detta, kan det gå ganska bra för Sverige.
Fru talman! Människor upplever att det i dag är kris i den kommunala sociala sektorn. Utvecklingen är krisartad, och den sociala rättvisan kan inte uppnås bara genom åtstramningar. Om behoven är större än tillväxten, är det nödvändigt att denna sektor tillförs resurser. Utvecklingstakten i den privata tjänstesektorn är däremot galopperande. Det gäller då att kunna styra ekonomin -- något som vi i vänsterpartiet tidigare har föreslagit. Visst går våra förslag och lösningar ihop. Införandet av sex timmars arbetsdag kräver stora insatser och engagemang. Vi tror att det vore oehört värdefullt om den reformen genomfördes, och den kan också utgöra en stor tillväxtfaktor. Beskedet att det inte skulle tillsättas någon låginkomstutredning utan att det bara skulle ske en utvärdering av skattereformens effekter innebär att regeringen inte vill se på de klyftor som finns i samhället. Det är verkligen beklagligt. I klartext är detta ett nonchalerande av utvecklingen i landet och av de stora grupper, inte minst inom arbetarrörelsen, som tycker att det har gått oerhört snett. Regeringen och finansministern är kanske inte de rätta att tala om trovärdighet. Om jag var i finansministerns kläder, skulle jag vara väldigt försiktigt med att ta ordet trovärdighet i min mun. Aktörerna ute på arbetsmarknaden, de vanliga människorna, sätter inte längre stor tilltro till socialdemokratin. Om Allan Larsson och jag skulle slå varandra i huvudet med partikamrater, skulle min lista bli väldigt lång på socialdemokrater som kommer till mig och uttrycker sin oerhörda besvikelse över regeringspolitiken och den socialdemokratiska politiken, och inte minst kongressen. Jag tror att min lista skulle bli mycket längre än Allan Larssons. Allan Larsson nappade inte alls på förslaget om lönestopp för högavlönade för att därigenom pressa priserna, utan Allan Larsson tänker fortsätta att jaga de lågavlönade. Om man arbetat inom industrin i många år är det svårt att hysa förståelse för tillväxt och ett gott arbetsliv, när unga spolingar i 25-årsåldern tjänar miljontals kronor, medan arbetare med gedigen erfarenhet får börja kl. 7på morgonen och arbeta långt in på eftermiddagen. På vintern är det mörkt både när de går till och när de går från jobbet. Den politiken, den inriktningen och den prioriteringen kommer aldrig att fungera.

Fru talman! Den gamle president Nixon talade gärna om ''the silent majority'', och den använde han sig mycket av. Här i riksdagen har vi en tyst majoritet för ökat slöseri och ökad materiell förbrukning. Eftersom ingen svarade på min fråga om man ställer sig bakom den ökade överkonsumtion vi kommer att få med regeringens politik, kan jag inte tolka det på annat sätt än som ett ja till ökad miljöförstöring. Debatten har som vanligt hamnat i ett läge där man använder sig av den vanliga retoriken om det korta perspektivet. Debatten har inte förmått lyftas till framtiden och vad som händer när man hela tiden vill öka slöseriet. Det finns ingen politisk konsekvensanalys. Debatten kunde ha lyfts till att handla om framtiden och om hur det skall gå för kommande generationer när vattnens och jordarnas produktivitet tynar under miljöförstöringen. Vi kan dagligen ta del av vad miljöförstöringen ställer till med som ett resultat av den livsstil som vi har valt. Som alla känner till är Östersjön ett tragiskt exempel på detta. Den föreslagna politiken gör egentligen bara allt värre genom att man föreslår åtgärder som späder på det som har ställt till det så illa för oss och försatt oss i dagens situation med vår dåliga miljö och ekonomi -- denna slöseriekonomi som bara syftar till att öka konsumtionen. Vi måste få en politik som klarar våra grundläggande ekonomiska och ekologiska problem. För detta fordras det en grön ansvarsfull politik med socialt ansvar, och det är riksdagen ännu inte mäktig, vilket är att beklaga för framtiden och för medborgarna i det här landet. Tack för debatten.

Fru talman! Jag har här i min hand en informationsbroschyr från socialdemokraterna om det nya skattesystemet. I denna står bl.a. att pensionärer med låg pension slipper skatt. Det är inte sant. Torhamn förlorar 200 kr. i månaden på skatteomläggningen. Hennes redan mycket låga överskott till livets nödtorft, 780 kr. per månad, sjunker således till 580 kr. Hon oroar sig med all rätt för hur hon skall klara av att bl.a. köpa olja till sitt hus för vintern. Socialdemokraternas ombudsman i Karlskrona har offentligt fått erkänna att Majas uppgifter är korrekta. Hans cyniska råd till hennes problem med uppvärmningskostnaden i sitt hus var följande: Sälj ditt torp som du och din man köpte för trettio år sedan! Maja Magnusson är inte ensam. Det finns tusentals och åter tusentals människor i vårt land som förlorar på skatteomläggningen. I det av Spardelegationen anordnade seminariet om skatteomläggningen och hushållssparandet bekräftades också denna bild. Det ofta återkommande påståendet från statsråden Larsson och Åsbrink om att alla tjänar på skatteomläggningen stämmer inte med verkligheten. Eftersom socialdemokraterna envist biter sig fast vid världens högsta skattetryck är det ju självklart att dessa effekter uppkommer. Det motstånd mot ett sänkt skattetryck som socialdemokraterna medverkar till får allvarliga följder för svensk samhällsekonomi. Det finns nämligen ett klart samband mellan höga skatter och låg ekonomisk tillväxt. Den socialdemokratiska skattehöjarpolitiken under 1980-talet har bidragit till den höga inflationen och till att det inte längre finns någon ekonomisk tillväxt i vårt land. Det svenska välfärdssystemet knakar därför i fogarna. Trots världens högsta skattetryck drabbas dagligen många människor i vårt land av att inte få vård och omsorg i rätt tid. Dagligen drabbas föräldrar av att inte kunna ordna med omsorg för sina barn. Jag återkommer till den socialdemokratiska informationen om skattesystemet. I denna står också att man skall ta ut skatt efter bärkraft.

I den dagliga debatten använder socialdemokraterna en försåtlig debatteknik. Man talar nämligen om att skatten på kapital skärps. Man försöker inbilla svenska folket att det är kapitalisterna som står för en stor del av finansieringen av sänkta marginalskatter. Låt oss i stället konstatera att en höjd kapitalbeskattning i realiteten innebär en kraftigt höjd boendebeskattning, som drabbar alla hushåll i vårt land. Fru talman! Vi moderater vill sänka skattetrycket. Ett sänkt skattetryck bidrar till en ökad ekonomisk tillväxt. Den är nödvändig för att människorna i vårt land skall komma i åtnjutande av en välfärd som bl.a. skapar förutsättning för vård och omsorg i rätt tid. Ett sänkt skattetryck skall i första hand åstadkommas genom att sänka de skatter och avgifter som berör de enskilda människorna. Vi vill i samband härmed stimulera till ett ökat enskilt sparande. Vi vill därför sänka skatten på det egna boendet. Vi vill slopa skatten på det långsiktiga pensionssparandet. Genom att inte införa moms på persontransporter, genom att sänka skatten på bensin med 30 öre per liter redan från den 1 november i år och genom att sänka momsen på hotell och restaurangverksamhet till den tidigare skattenivån, 12,87 %, åstadkommer vi två betydelsefulla effekter. Dels reduceras skatteuttaget hos de enskilda människorna. Dels får vi en gentemot Europa mera konkurrensmässig beskattning inom turistnäringen. På så sätt får de många små och medelstora företagen inom turistnäringen i bland annat Norrlands inland och på Gotland en reell möjlighet att leva vidare. Sysselsättningssvaga orter gynnas direkt med en sådan skattepolitik. Den negativa utvecklingen av resevalutan kan därmed också vändas. Vi har länge efterlyst en förändring av bilreseavdraget. Vi gjorde det senast i samband med riksdagens beslut om skatteomläggning den 30 juni i år. Det är emellertid inte tillräckligt. En sänkning av bensinpriset måste ske för att skapa förutsättningar för människor på landsbygd och i glesbygd att få råd att bo kvar i sin hembygd. För deras del är det inte bara fråga om arbetsresor. Ert förslag innebär ett fortsatt lika högt skattetryck, och det motsvarar en sänkning av bensinskatten med 12 öre per liter. För att Erik Åsbrink inte skall kunna glida undan alla mina frågor vill jag i varje fall ha svar på följande fråga: Är det rimligt att Maja Magnusson måste sälja sitt torp för att lindra de negativa effekterna av skatteomläggningen?

Fru talman! Tecknen på en konjunkturrnedgång blir för varje dag som går allt tydligare. Arbetslöshetssiffrorna ökar snabbt och antalet lediga platser minskar. Stora svenska exportföretag signalerar neddragningar av produktionen. Också krisen i Irak bidrar till den dämpning som vi kan notera i den svenska ekonomin. Konjunkturnedgångar och internationella kriser brukar ju inte betraktas som någon särskilt positivt, och så är det naturligtvis inte heller denna gång. Likväl kan -- paradoxalt nog -- dagens situation även vara till hjälp då det gäller att komma till rätta med våra problem i ekonomin. Dämpningen i ekonomin tillsammans med skattereformen ger oss bättre förutsättningar än på mycket länge att få ordning på den fråga som jag före sommar-uppehållet betecknade som en ödesfråga för oss, nämligen lönebildningen. Skattereformen medverkar starkt till en ökning av den reala köpkraften med ca 3,5 % före 1991. När engångseffekterna på priserna klingar av, kan vi också förvänta oss en betydligt lägre inflation framöver, under förutsättning att vi lyckas ta oss samman och hålla löneökningarna i nivå med våra konkurrentländers eller helst under. Fru talman! Skattereformen öppnar nya spår. Växeln läggs om, bort från straffbeskattning av arbete, sparande och initiativtagande i riktning mot en neutral beskattning av konsumtionen. Människor får behålla mer av sin inkomst, och staten styr inte genom punktskatter och skatterabatter. Det kommer således att löna sig mera att arbeta och spara, och det blir mindre lönande att skatteplanera. Det kommer att kosta att förstöra miljön. Miljöavgifter införs på miljöfarliga utsläpp. Inflationen skall inte tillåtas att höja skatteuttaget. På alla dessa principiella punkter har folkpartiet haft framgång under utformningen av reformen. Fru talman! Under arbetet har vi också lagt mycket stor vikt vid en rättvis utformning och ett rättvist utfall av reformen. Målsättningen har varit att ingen grupp skall betala skattesänkningarna för någon annan grupp i samhället. Denna regel har varit något av en oskriven lag för arbetet. Utöver detta har vi också klart uttalat vår ambition från folkpartiets sida att noggrant följa upp reformen. Den höjning av avdraget för arbetsresor som tillkännagavs redan i går utgör en sådan uppföljning. Irakkrisen ger konsekvenser som självfallet inte kunde förutses vid tiden för beslutet. Det är viktigt i en ekonomiskt ansträngd situation att utforma en lindring så, att den främst kommer dem till del som har långa resor till arbetet och saknar allmänna kommunikationsmedel. Därför har vi från folkpartiets sida ställt upp på förslaget om höjda reseavdrag. Höjningen kan ses som ett uttryck för vår ambition att se till att utfallet blir rimligt och rättvist med bibehållande av en ansvarsfull ekonomisk politik. Fru talman! Under debatterna om skattereformens första såväl som andra steg har jag tillåtit mig att efterlysa åtminstone litet mera ansvarskänsla från de partier som kritiserat reformen, främst centerpartiet och moderaterna. Tyvärr har denna vädjan klingat ohörd. Genom en kampanj landet runt har man gjort sitt bästa för att sprida missnöje med reformen. Man har inte dragit sig för att medvetet använda felaktiga uppgifter. Då det gällt exempelvis kollektivtrafiken har man spritt uppgifter om prisökningar på mellan 30 och 40 % när de rätta siffrorna legat på 5--15 %. Det är omöjligt att en skattehöjning på 25 % kan öka kostnaderna med mer än 25 %. Det är matematiskt omöjligt. Om man dessutom beaktar den utökade avdragsrätten, blir prisökningarna lägre. Den utvidgade momsen -- som genom reformen gjorts neutral med några få undantag -- har utpekats som den del av finansieringen som skulle förorsaka misär i landet. Av hela finansieringen av skattereformens andra steg på 70 miljarder svarar indirekta skatter för drygt 14 miljarder. Koldioxidoch miljöskatterna är beräknade till 3,6 miljarder. Kvar står ca 11 miljarder. Det är denna summa, utgörande några få procent av konsumtionen i vårt land, som påstås ställa till ett sådant elände. Egentligen faller detta resonemang på sin egen orimlighet. Fru talman! En reform med syftet att sänka marginalskattesatser som hamnat på en orimlig nivå ger med naturnödvändighet på papperet störst skattesänkningar för högavlönade. Genom finansieringens utformning och de minskade avdragsmöjligheterna minskar i praktiken dessa skattesänkningar. Kvar står då uppgiften att åstadkomma ett rättvist utfall för dem som inte har någon hög marginalskatt eller rent av inte betalar någon statsskatt alls. För att få ett rimligt utfall har därför barnbidrag, studiebidrag, bostadsbidrag, pensionstillskottet och KBT höjts. Vi kommer från folkpartiets sida att följa utvecklingen noga framöver. Viktigast, fru talman, är nog ändå att skattereformen utgör en förutsättning för att på nytt få i gång tillväxten och därmed se till att Sverige inte fortsätter att halka efter.
Fru talman! Jag konstaterar att Kjell Johansson inte uttryckte något önskemål från folkpartiet om att man vill sänka skattetrycket. Han nämnde inte ordet skattetryck, om jag uppfattade hans anförande korrekt. Det är märkligt att folkpartiet inte har ambitionen att vilja sänka världens högsta skattetryck. Folkpartiet har tillsammans med socialdemokraterna bidragit till att vi har världens högsta moms, 25 %. Men samtidigt säger folkpartiet att man vill att Sverige skall bli medlem i EG. Hur harmoniserar folkpartiet en sådan ambition? Skall vi kunna bli medlemmar i EG -- vilket jag hoppas att vi blir så snart som möjligt -- krävs det att vi kan konkurrera på något så när lika villkor med skattenivåerna inom den gemensamma marknaden. Då måste momsen sänkas med i runt tal 50 miljarder. Hur tänker folkpartiet åstadkomma detta? Kjell Johansson talade också om hur viktigt det är med en generell och likformig moms. Skattehöjningarna beträffande hotell och restaurangverksamheten har gjort att denna verksamhet har fått vidkännas en volymminskning på 10--12 % redan nu. Detta har folkpartiet accepterat i uppgörelsen med socialdemokraterna. Jag läste i tidningen Nu, det nummer som utkommit i dag, att folkpartiet internt hävdar att man inte ville ha en generell momshöjning för hotell och restaurangverksamheten men förlorade i den uppgörelsen med socialdemokraterna. Folkpartiet bidrog alltså i denna uppgörelse till att denna volymminskning åstadkoms. Den kommer att förstärkas genom att det nu blir moms även på resor. Jag befarar allvarligt att de små och medelstora företagen i Norrlands inland inte kan klara sig. De små företagen på Gotland -- där jag själv var i somras -- kände av den hårda skattehöjning som redan inträffat, och man får där ytterligare en enorm skattehöjning den 1 januari 1990 i och med att resemomsen också tillkommer.
Fru talman! Karl-Gösta Svenson efterlyste ett besked om skattetrycket. Jag tycker att detta besked gavs ganska tydligt av Anne Wibble här i debatten före mig. Jag kan försäkra Karl-Gösta Svenson om att hennes ord är lika mycket värt som mitt. Det finns en skillnad i synen på dessa frågor mellan Karl-Gösta Svenson och moderaterna å ena sidan och folkpartiet å andra sidan. Sanningen är ju den att ni inom moderata samlingspartiet inte vill finansiera reformen alls eller alternativt vill finansiera den med neddragningar och besparingar. Vi i folkpartiet har en mycket positiv inställning till besparingar, men man kan inte samtidigt genomföra en skattereform som ger de högavlönade mycket stora skattesänkningar på papperet. Detta har förorsakat en social oro som Karl-Gösta Svenson och hans parti blåser under så gott man kan. Sedan vill man dessutom gå in och skära kraftigt i sociala system som är till för att skydda de svaga medborgarna i vårt land. Detta är en fullständig orimlighet. Det är därför vi inte kan ställa upp på den politiken i dag. Allt måste ha sin tur och sin ordning. Anne Wibble påpekade att nu återstår det att göra viktiga förändringar i det sociala systemet som kan verka produktionshöjande i Sverige. Detta är nästa steg för oss i folkpartiet. Hotell och restaurangbranschen är ett kapitel för sig. Jag skall inte gå in på vad som har förevarit under några förhandlingar i denna fråga. Jag vill bara konstatera att Hotell-- o. restaurang har betett sig på ett ganska konstigt sätt. Det är den enda organisation som har gått ut i en kampanj. Tidningarna har denna sommar varit fulla av artiklar där man har talat om vilket elände det är, hur dyrt det är att gå på restaurang, man har talat om hur billigt det är resa till utlandet osv. Detta är den mest självdestruktiva kampanj som jag har sett något förbund bedriva i Sverige under de 30 år som jag har intresserat mig för svenskt näringsliv. Detta har också bidragit till att dra ner omsättningen inom hotell och restaurangbranschen mera än vad som egentligen förorsakats av skattereformen. Sedan vill jag också påpeka att skattelindringarna kommer under nästa år och att dessa är betydande. Det kommer då att visa sig i kuvertet. Jag tror att hotell-- och restaurangbranschen faktiskt kan ta igen en hel del då, och detta gäller även andra verksamheter. Jag skulle vilja se en mera positiv attityd från deras sida.
Fru talman! Det är, Kjell Johansson, allvarligt så till vida att inte företrädare för skatteutskottet klart uttrycker i sitt anförande att man vill sänka skattetrycket. Jag vill fråga Kjell Johansson hur folkpartiet tänker sig att inleda ett sänkt skattetryck. Vilka skatter är det ni i första hand tänker inleda sänkningen av skattetrycket med? När Kjell Johansson sedan talar om moderaternas finansiering så vet han mycket väl att vi har finansierat våra skatteförslag med besparingar, med dynamiska effekter och med ökade skatter. Vi är delvis med på en breddning av skattebasen. Det väsentliga är att vi ser sambandet mellan ett högt skattetryck och låg ekonomisk tillväxt. I dag har vi ingen tillväxt alls. Det är detta som är allvarligt för välfärden i Sverige. Det är allvarligt för de svaga människorna att vi inte har en ekonomisk tillväxt. Då har landet inte råd att ge de äldre och sjuka den vård och omsorg som de behöver. Det är detta vår politik hela tiden går ut på. Vi måste se till att vi för en ökad tillväxt i vårt land så att vi kan få en ökad och förbättrad välfärd för våra medborgare. Våra skatteförslag som vi vill genomföra i samband med skatteomläggningen innebär en skattereform som skulle ge alla sänkt skatt. Vår ambition är att stärka den enskildes frihet och den enskildes möjlighet att klara sig och kunna leva på sin lön efter skatt. Detta är en av de viktigaste frågorna i svensk skattepolitik.
Fru talman! Karl-Gösta Svenson säger att de har finansierat sina förslag med dynamiska effekter men sedan började han att hacka litet, eftersom det naturligtvis är en finansiering som kan diskuteras. Skatteutskottet reste i USA, som ju har genomfört en liknande reform under förra året, och bedrev en, som jag skulle vilja kalla det, jakt på dynamiska effekter. Det visade sig dock att det finns anledning att vara litet grand försiktig. Det uppkommer dynamiska effekter, dvs. positiva effekter, på ekonomin av skattereformen men de är relativt små och de kommer relativt långsamt. Vi vill först ha den här fågeln i handen, så att säga, innan vi är beredda att vidta andra åtgärder. Sedan säger ni att ni har finansierat detta med besparingar och det skulle då ge alla människor sänkt skatt. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att alla människor får sänkt skatt med det moderata förslaget. Men man kommer också att få en svidande läxa i form av minskade sociala system. Det är ju där pengarna skall tas ifrån. Annars skulle det verkligen vara intressant att få reda på var Karl Gösta Svenson tänker ta dessa pengar. Låt mig bara avsluta med, eftersom Karl-Gösta Svenson tillmäter mitt inlägg så våldsamt stor betydelse, att säga att vi i folkpartiet kommer att arbeta hårt för att sänka skattetrycket, i första hand ner till 50 %, men vi är inte främmande för att gå vidare. Den viktigaste skatten som vi menar att vi skall sänka till att börja med är mervärdeskatten.

Fru talman! Centern anser att skattereformen i sina grunddrag är bra och nödvändig, men riktar berättigad och stark kritik mot dess finansiering. Centerns principer är låg beskattning av nödvändighetsvaror såsom basmat och boende. Ingen moms på energi, eftersom det minskar möjligheterna att med skatten främja effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Skatteuttaget skall så långt som möjligt ske på ett sådant sätt att det inte blir nödvändigt att komplettera med nya bidrag. Mindre rundgång och lägre skattetryck är väsentliga mål vid sidan av en god fördelningspolitik. Fru talman! Bensinmomsen måste bort! Det finns många tunga argument för att ta bort momsen på bensin. Jag skall redovisa några. Den är orättvis. Den vanlige bilisten betalar nu 1:50 i moms, men den som har förmånsbil eller på andra grunder kan lyfta av momsen betalar ingen moms alls. Litet tillspetsat kan man säga att direktören kör momsfritt, medan den vanlige löntagaren drabbas av full moms. Det ger dålig styreffekt. Socialdemokraterna och folkpartiet som infört momsen hävdar att den är nödvändig för att minska bensinförbrukningen. Men fördyringen drabbar bara ungefär hälften av bensinanvändningen. Den som har förmånsbil stimuleras snarare till att köra mer och att utnyttja ''bensinkortet'' maximalt. Det kan inte vara rimligt att löntagarna skall tvingas minska sitt bilåkande drastiskt, samtidigt som stora grupper stimuleras att öka sitt. Momsen drabbar landsbygden särskilt hårt. I de stora tätorterna och deras närregioner finns ofta alternativet kollektivtrafik när bilen blir för dyr, men på landsbygden saknas ofta detta. De som bor på landsbygden får dels betala sin andel av kostnaden för kollektivtrafiken via skattsedeln, utan att kunna utnyttja den nämnvärt, dels drabbas de flesta på landsbygden fullt ut av bensinmomsen. Oljemarknaden är instabil, och moms på bensin förstärker prisvariationerna. Bensinprishöjningen på grund av Kuwaitkrisen ger staten ca 20 öre extra moms per liter bensin. Brutto ger det ca 100 Netto är detta sannolikt en dålig affär för staten, eftersom höjd moms gör att konsumentprisindex stiger och detta innebär att staten får högre kostnader för pensioner, studiestöd, osv. under nästkommande år. Omvänt innebär ett borttagande av bensinmomsen att konsumentprisindex sjunker och statens kostnader för pensioner, studiestöd, m.m., minskar i motsvarande mån. Centern föreslog i våras att bensinen inte skall beläggas med moms. Vi rekommenderade i stället en något högre bensinskatt, som betalas lika av alla. Netto innebär centerns förslag att bensinpriset sänks med 1:20 kr. Oblyad bensin kommer då att kosta ungefär 5:95. Detta skall jämföras med dagens 7:15. Centerns förslag innebär en rimlig och rättvis beskattning och en möjlighet för att ''Hela Sverige ska leva!''. Detta har alla partier tidigare sagt sig vara överens om. Det gäller bara att skapa majoritet för detta i riksdagen. Fru talman! Det är en kvalificerad dumhet att momsbelägga kollektivtrafiken. Är det meningsfullt att höja skatten på nyttigheter som vi i betydande omfattning subventionerar med skattemedel? Svaret är självfallet nej. Trots detta envisas socialdemokraterna och folkpartiet med att lägga moms på kollektivtrafiken. Orimliga bensinkostnader paras med orimliga kostnader för kollektivtrafiken. Resultatet kommer att bli krav på ökat stöd till kollektivtrafiken, dvs. nya bidrag, som kräver nya skatter och därmed ökad rundgång. Höjd moms på bygge är rena karusellen. Brutto ger den höjda momsen ca 7 miljarder, men nettoeffekten blir endast ca 2 miljarder, och från detta skall därtill dras en del av kostnaden för höjda bostadsbidrag. Hela denna momskarusell på ca 7 miljarder ger sannolikt statskassan ca 1,5 miljarder i slutligt netto. Är detta vettigt? Denna finansiering kan betecknas med orden: Ökad rundgång och höjt skattetryck. Lågt räknat drar socialdemokraternas och folkpartiets sätt att finansiera skattereformen med sig ökade kostnader för stat och kommun på minst 10 miljarder -- 10 miljarder som måste betalas med extra skattehöjningar, 10 miljarder som driver upp inflationen, 10 miljarder med ökade lönekrav som följd, 10 miljarder som höjer ett redan alltför högt skattetryck. Fru talman! Bensinmomsen måste bort. Vi skall inte syssla med så kvalificerade dumheter som moms på kollektivtrafik. Rundgången i skattesystemet måste begränsas, och skattetrycket måste sänkas. Jag vill till Kjell Johansson angående detta med dynamiska effekter påpeka att just momsen utgör den stora faran för att vi skall få negativa dynamiska effekter i stället för de positiva som vi alla önskar och i en viss mån tror på. Det är framför allt de fria yrkena -- konsulter, frisörer, byggnadsarbetare och många andra -- som genom detta får ett påslag som kommer att fresta till ett skatteundandragande som minskar den skattebas som vi alla var överens om att denna skattereform skulle vidga.

Fru talman! Låt mig först konstatera, att om man vill skapa förutsättningar för ett skatteundandragande, så skall man följa centerns förslag om skilda momssatser, differentierade momssatser osv. på olika varor. Då uppstår verkligen förutsättningarna, och det är också på sådana områden som vi har skattesvinnet i dagens system.

Ni var ett tag inne på en höjning av momsen på bilar, sedan skulle momsen på bilar helt plötsligt vara låg, eller ni ville rättare sagt stimulera bilköp genom att införa bidrag för köp av katalysatorförsedda fordon. Nu säger Ivar Franzén: Sänk priset med 1:20 kr. Jag vill då verkligen fråga centern: Var står centern egentligen? Ni väckte en motion som gick ut på att ersätta momsen med punktskatter. Vi gjorde i skatteutskottet stora ansträngningar att försöka få klart för oss vad ni egentligen ville med detta, men det var fullständigt omöjligt att få reda på. På vad sätt hjälper det den som står vid bensinpumpen och skall tanka att man byter ut rubrikerna på skatterna? Det skulle vara mycket intressant att få reda på. Karl Erik Olsson sade från denna talarstol att den inkomsttagare som har 12 000 kr. i månaden inte vinner på skattereformen. Jag är, fru talman, angelägen om att få rätta till detta. Jag vet inte hur det är med Karl Erik Olssons anställda, men den som har ungefär 12 000 i månadslön kommer nästa år att få en skattesänkning på ca 9 000 kr. Det vill ni i centern gärna glömma bort. Karl Erik Olsson sade också att man skall ha rätt att göra avdrag för kostnaderna, att det är en rättighet. Han tänkte då på bilkostnaderna. Men detta är ju exakt det förslag som vi nu lägger fram, nämligen att man skall få göra avdrag för arbetsresorna. Ert förslag går emellertid ut på ett allmänt förbilligande av bilkörandet, som skall drabba mig och Ivar Franzén när vi åker för vårt höga nöjes skull eller vad vi än har för syfte med åkandet. kr. som ni vill sänka bensinpriset med centerns nya vapen när det gäller att förbättra miljön?

Fru talman! Kjell Johansson har fel på nästan alla punkter. I vårt förslag om momsen talar vi om två nivåer, dvs. en nivå mindre än i dag; vi har i dag tre momsnivåer. Detta lär inte på något sätt öka möjligheterna till skattefusk. Det kan alltid förekomma litet skattefusk i gränszonerna, men detta är hanterligt. Och hur kan EG hantera detta om inte vi kommer att klara av det? Vi skall ju så småningom göra en anpassning till EG. Vi vill inte styra konsumenternas val, men vi vill låta bli att göra dem bidragsberoende. Det är det som är det allvarliga i skattereformen. Vad vi i grunden inte ställer upp på är att man i skattereformen har gjort en finansiering som ökar bidragsbehovet. Därmed, Kjell Johansson, ökar skattetrycket, eftersom bidrag måste finansieras. Vad vi söker, och har haft framgång med, är att få en finansiering som onödiggör eller i varje fall begränsar dessa ökningar av bidragen. Det kan inte, Kjell Johansson, vara sämre för människor att få behålla pengarna. Detta har, såvitt jag förstår, tidigare inte heller varit tanken i folkpartiets ideologi. Det måste vara bättre att människor får behålla pengarna i stället för att först betala pengarna i skatt och sedan få dem tillbaka i form av bidrag. Detta stämmer inte med folkpartiets filosofi, och det gör oss bekymrade, eftersom vi verkligen är intresserade av ett brett samförstånd och samarbete med er. Med dessa helt nya attityder, som är så enormt socialistiskt inriktade, minskar givetvis möjligheterna för ett sådant samarbete. Är detta centerns nya miljöpolitik? frågar Kjell Johansson. Kjell Johansson tycks vara totalt okänslig för rättvisa. I mitt tidigare inlägg visade jag hur olika momsen slår och hur den t.o.m. stimulerar till ökad bilkörning. Momsens styreffekt är alltså mycket begränsad. Centerpartiet lade redan i våras fram förslag om en 24 öre högre bensinskatt. Den skulle drabba alla och styra lika över hela linjen. Inom de rimliga nivåer som vi kan styra är centerns förslag det som ger de bästa miljöeffekterna. Att gå så långt att det blir orimligheter och att man måste tillgripa åtgärder är ingen styrning som i längden är positiv. Sedan vill centerpartiet inte ha moms på kollektivtrafiken. Därmed får man en balans, en övergång till kollektivtrafiken, som blir mycket bättre med vårt förslag än med det förslag som folkpartiet står bakom.

Fru talman! Jag fick här höra att centerns förslag skulle vara bättre än folkpartiets. Men på vilket sätt det skulle vara bättre fick jag inte veta. Hur i all världen kan ett förslag som går ut på att sänka bensinpriset med 1:20 kr. för alla människor i vårt land vara bättre för miljön? Det är nog bara centern som kan komma fram till en sådan slutsats. Här skiljer vi oss åt. Folkpartiet vill lägga fram förslag med träffsäkerhet. Jag tror att den stora skillnaden mellan folkpartiets förslag och centerns egentligen är att våra har en träffsäkerhet. Vi föreslår nu att resorna till arbetet skall förbilligas kraftigt, men nöjeskörningen skall inte bli billigare. På samma sätt kan jag förklara de bidrag som Ivar Franzén inte vill ställa sig bakom, t.ex. barnbidragen. Centerpartiet är inte främmande för bidrag, t.ex. subventioner till livsmedelsindustrin i alla dess former. Folkpartiet vill att det skall vara en träffsäkerhet i systemet. Om man vill hjälpa barnfamiljerna skall man höja barnbidraget. Då får just barnfamiljerna, Ivar Franzén, pengar i handen som de själva kan göra exakt vad de vill med. Det ger en träffsäkerhet. Ni vill sänka priset på mjölk för alla. Och än en gång, varför skall Ivar Franzén och jag ha billigare statssubventionerad mjölk? Vad finns det för skäl till detta, om vi vill hjälpa barnfamiljerna? Pensionärerna och andra grupper som inte betalar några stora skatter kan därmed inte få en i hög grad sänkt skatt. När man gör en sådan här kraftig skatteomläggning finns det skäl att se till att man höjer pensioner, KBT och andra bidrag, och detsamma gäller studiemedlen.

Fru talman! Den enklaste matematik kan tydligen ibland vara svår. Jag har nu vid flera tillfällen talat om att moms inte drabbar alla. Logiskt sett sänker vi med centerpartiets förslag inte skatten med 1:20 kr. för alla. Skattesänkningen omfattar 50--60 % av bensinförbrukningen. De andra förarna är sådana som har förmånsbilar eller på annat sätt lyfter av momsen. Det är denna snedhet i det system vi har, där många helt undgår momsen, som vi i centerpartiet tycker är en orättvisa. Det slår mot landsbygden eftersom man där får betala för kollektivtrafiken via skattsedeln och därtill finns det mycket få förmånsbilar i de sammanhangen. Så till frågan om avdrag för ökade kostnader. Jag tycker att det är genant när man i denna kammare säger att detta avdrag är någonting som man justerar av nåder. Har vi en princip som säger att man skall få göra avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande, måste vi ha den rätten något så när anpassad till aktuella kostnader. Det är snarare en skyldighet från vår sida än någonting som skall anses som en nådgåva till dem det berör. Det är inte subventioner som vi i centerpartiet talar om, Kjell Johansson. Vi talar om ett anpassat skatteuttag så att man därmed slipper ha pengar som cirkulerar runt. Kan Kjell Johansson tala om för mig hur man på något annat sätt än genom höjd skatt täcker kostnaderna för dessa extra bidrag? Om vi kan göra en förnuftig finansiering minskar vi skattetrycket och minskar rundgången. Detta trodde jag var en gemensam målsättning. Det som gör mig så bekymrad är att den enighet som jag tidigare trodde var en självklarhet, nämligen att folkpartiet och centern är överens på den här punkten, inte längre tycks föreligga. Det är för att vädja att ni går tillbaka till gamla sunda ståndpunkter som jag tar upp debatten här i dag. Jag hoppas att ni skall nå fram till den visheten vad det lider. Jag kan inte se någon fördel i att vi byter en världsmästarställning mot en annan. I Sverige var förra året världsmästare när det gällde skatteuttag på arbetsinkomster. fr.o.m. nyår kommer Sverige helt otvetydigt att bli det när det gäller mervärdeskatten. Detta för med sig många problem, vilket vi självfallet kommer få uppleva och som vi förr eller senare måste hjälpas åt att rätta till.

Fru talman! Skattepaktspartierna, folkpartiet och socialdemokraterna har hittills kunnat kassera in föga beröm av väljarna i allmänhet för sin skattereform. Det är i stället ekonomer, företagare och möjligen Skattebetalarnas förening som stått för några erkännsamma ord. Det berömmet är antagligen en klen tröst för alla de politiker som vet att när det gäller skatt så är det de skattskyldigas tycke och smak som till sist fäller avgörandet om en reform är bra. Vi i vänsterpartiet säger: Riv upp skatteomläggningen. Vi säger inte det för att vi tycker att det var fel att sänka skatten på arbetsinkomster, dvs. sänka marginalskatten för låg och normalinkomsttagare. Inte heller tycker vi att det var fel att öka det effektiva skatteuttaget på kapital, eller minska utrymmet för fiffel och båg. Allt detta var bra. Vänsterpartiet säger: Riv upp skatteomläggningen för vi har ett alternativ som är bättre än den modell som folkpartiet och socialdemokraterna drev igenom, ett enklare och rättvisare alternativ. Men det är ingen stor om ens någon poäng att säga detta till fru talman eller ens till biträdande finansministern. Socialdemokraterna har gjort sitt val, och det lär stå fast i huvudsak. Men om ett år så har väljarna fått säga sitt. Om inte förr så kanske genom valrörelsens stålbad, kanske vissa partier inser att det finns skäl att ompröva fördelningsprofilen på skatteomläggningen. Då kanske vi får en riksdagsmajoritet som inser att differentierad moms är ett rimligt och rättvist krav. Då kanske också socialdemokraterna inser att Sverige inte måste ha Västeuropas lägsta bolagsskatt. Efter ett val kanske vi kan få socialdemokrater att inse att det är bra att tala om enhetlig kapitalbeskattning och ännu bättre att genomföra det i praktiken. Efter ett val, eller möjligen några val, kanske en riksdagsmajoritet är beredd att diskutera höjda marginalskatter, mer än 50 %, för höginkomsttagare, precis som politikerna tvingats diskutera i USA. Verkar detta otroligt? Ja, möjligen i dag. Men vi vet också att många politiker ibland är mycket flexibla före och efter val. Före och efter väljarstormar. Dagens mest brännbara debattpunkt är bensinpriserna. Jag anser att priserna nu är för höga för alla dem som är beroende av bil för resa till arbete eller andra nödvändiga transporter. Vänsterpartiet har sagt nej till moms på bensin och föreslagit system med höjda punktskatter och miljöavgifter. Om vänsterpartiets förslag hade vunnit kammarens gehör i våras så hade dagens bensinpriser varit ungefär en krona lägre. I går kväll visade regeringen att man kan ta intryck av en kraftfull opinion. Vad som för några dagar sedan var omöjligt att finansiera och olämpligt att göra, det var i går kväll ett ''sakligt övervägt beslut''. Samma regering kunde hitta 700 miljoner som var ''bortglömda''. Se, nöden är uppfinningarnas moder. Nu inser alla, inte bara utanför riksdagen, att något måste göras åt problemen kring de höga bensinpriserna. Regeringen föreslår höjda reseavdrag. Vänsterpartiet stöder det förslaget, men det räcker inte. Vänsterpartiet vidhåller att det enklaste och rättvisaste sättet att lösa frågan om bensinbeskattningen är att slopa skatten på skatten, dvs. bensinmomsen. Och på samma sätt som jag menar att regeringen borde vara mer vidsynt så kommer vi i vänsterpartiet att pröva även andra idéer i en öppen anda. Vi avvisar inte blankt någon form av differentierad bensinbeskattning, men hittills återstår alltför många tekniska frågor att lösa. Kanske vore en väg att slopa bensinmomsen, höja punktskatterna generellt och samtidigt införa regionala miljöavgifter på bensin i områden med särskilt stora miljöproblem. Dessa avgifter skulle då kunna finansiera en utbyggd och billigare kollektivtrafik i sådana regioner. Det finns också andra skatter som borde ändras snabbt. Jag vill poängtera två basbehov: matpriserna och hyrorna. Alla vet att inflationslöner missgynnar alla, såväl individer som samhällsekonomi. Höga matpriser, hyresstegringar och dyr bensin ökar inflationen och lönekrav. Jag vet att statsrådet kommer att säga att höga matpriser inte bara beror på matmomsen, men en sänkt skatt på maten skulle fungera som en prispress. Regeringen vill prioritera inflationsbekämpningen, och då skulle en reducerad matmomseffekt i nästa års budget vara ett viktigt bidrag. Det skulle inte ens stå i strid med regeringens omhuldade EG-anpassning. Regeringen och hyresgäster vet att dramatiska hyresstegringar står för dörren nästa år. Vänsterpartiet har genom en överenskommelse med regeringen om finansieringen av nybyggandet försökt att pressa fördyringar av boendet, men det behövs fler åtgärder. Det vore rimligt att ompröva eller på annat sätt kompensera vissa momsbreddningar på boendet. Det gäller t.ex. momsen på fjärrvärme, eller momsen på fastighetsskötsel eller den mycket säregna uttagsbeskattningen för arbete som utförs inom egna fastigheter. Här undrar jag om statsrådet har något besked att ge? Moderaternas representant sade att det finns ett klart samband mellan högt skattetryck och ekonomisk tillväxt. De länder som mest har sänkt sin skatt, USA och Storbritannien, och har gått före på denna väg, är de länder som just nu har den sämsta ekonomiska tillväxten inom hela OECD området. Det sambandet tycks inte vara positivt utan snarast negativt. Därför är det alarmerande att även regeringen börjar tala om att det är ett prioriterat mål att sänka skattekvoten.

Fru talman! Jag vill något bemöta den sista delen av Lars Bäckströms inlägg. Jag sade att det finns klart dokumenterat att ett högt skattetryck ger låg ekonomisk tillväxt. Det är svårt att göra jämförelser med USA, som har ett av de lägsta skattetrycken i världen, under 30 %. Det skall man inte jämföra med det land som har världens högsta skattetryck, dvs. Sverige, som ligger på 57 %. Vi ser nu effekterna av det höga skattetrycket, som har bidragit till att vi i dag är nere på nolltillväxt i den svenska ekonomin.

Fru talman! Diskussionen om skattetrycket och skattekvoten är oerhört viktig att föra i denna kammare. Det finns en uppfattning som Näringslivets Ekonomifakta har spritt ut att Sverige har högt ett skatteuttag och därför är det en dålig ekonomisk tillväxt. Korpi har i Ekonomisk Debatt visat att talet om den dåliga ekonomiska tillväxten till stor del är en myt. Vi ligger på den nivå som genomsnittligt högindustrialiserade länder gör. T.o.m. liberalen Daniel Tarschys har i tidskriften Ekonomisk Debatt påpekat det intressanta att man borde sluta tala om en skattekvot och i stället tala om en utgiftsnivå, dvs. vilka offentliga utgifter som vi har. Jag menar att om man höjer skatterna för att kunna bygga fler JAS-plan är det förvisso improduktivt. Men om man höjer skatten för att kunna klara av att rehabilitera dem som har slagits ut från arbetsmarknaden, är det en oerhört produktiv satsning. Det stärker den ekonomiska tillväxten. Om man höjer skatten för att bygga ut forskning och utbildning, ökar det produktiviteten i arbetslivet. All ekonomisk forskning säger att ökad produktivitet grundar ekonomisk tillväxt, och produktiviteten ökas när vi får bättre utbildning. Det viktigaste är alltså inte hur högt skatteuttaget är utan vad man brukar skatteinkomsterna till. Det som oroar mig och som jag hoppas att statsrådet har för avsikt att utreda är att socialdemokraterna har anammat denna moderata syn som Karl-Gösta Svenson har redovisat. De länder som har pressat ned sin skattekvot har gjort det så långt att deras ekonomiska tillväxt har avstannat. Jag tror att det vore värdefullt om vi rensade siffrorna om skattekvoten i Sverige från interna transfereringar. Det kommunerna betalar i skatt till staten är inget riktigt bra mått på hur mycket det allmänna tar av den gemensamma kakan. Det är bara en intern transferering. Vi har alltså ett mått på skattekvoten i Sverige som inte överensstämmer med ett rimligt skattemått. FN och OECD håller nu på att revidera sina skattekvotsbegrepp. Vi skall återkomma till denna debatt. Min poäng är att det viktiga är vad skatten brukas till. Jag hoppas på den typen av skattesänkningar som beror ppå att välståndet och jämlikehten stiger.

Fru talman! Den i juni beslutade och för nästa år gällande skattereformen var en kompromiss mellan två partier. Det ena, folkpartiet, stod för ökad materiell välfärd, speciellt för de bättre ställda i samhället. Att det är så framhöll Kjell Johansson för en liten stund sedan för kammarens ledamöter. Det andra, socialdemokraterna, ville sitta kvar i regeringsställning. Låt mig gratulera dessa partier, som bägge uppnådde sina syften, en ovanligt lyckad överenskommelse för de två partierna.

Låt mig på denna korta tid bara diskutera det nu mest aktuella problemet, nämligen beskattningen av bensin och avdragsrätten för resor till och från arbetet. Bensin tillhör dessa fossila drivmedel som bara är tillgängliga i begränsad mängd på vår jord. Mänskligheten tömmer ut den resursen med en förfärande hastighet trots att teknik finns och drivmedel finns som skulle kunna ge ett uthålligt utnyttjande under all framtid, och ett ekologiskt rimligt utnyttjande av andra drivmedel. Irakkrisen är mot den bakgrunden ett tillfälligt fenomen som dock är en varningsklocka. Nu är rätta tiden att satsa på ekologiskt riktiga produkter. Nu är rätta tiden att påbörja frigörelsen från beroendet av en produkt som även frånsett händelserna i Mellanöstern endast är tillgänglig i begränsad omfattning. Vad skall vi då göra akut? Att likt moderaterna och centern föreslå nedskärning av bensinskatten visar brist på förståelse av problemet. Det är bara symtomen man åtgärdar. Man lappar på ett ohållbart system. Nej, då är det bättre att ge ett direkt stöd till glesbygdsfolk -- en summa som t.ex. kan användas till att betala den dyrbara bensinen eller sparas. Valfriheten är viktig för oss. Vi vill inte styra mot en ökad bilism. Vad skall vi då göra på lång sikt? Vi anser liksom finansministern att avdragen för arbetsresor bör ses över mot bakgrund av Irakkrisen. Vi anser dock att det fundamentala problemet måste attackeras. Det måste löna sig att åka kollektivt, där så är möjligt. Det måste löna sig att samåka, där man kan göra det. Det måste löna sig att cykla om man har kort avstånd till jobbet. Därför har vi föreslagit och föreslår igen att avdraget skall vara oberoende av vilket transportmedel man använder och endast relateras till avståndet mellan bostad och arbete. Vi menar att de som bor nära arbetet inte behöver göra detta avdrag. Vi har en gräns vid en och en halv mil. Trots allt är det glesbygdens folk som får sitta i kläm i dag, och det är viktigt att skapa en uthållig lösning för glesbygden. Givetvis, jag betonar det än en gång, vill vi inte att den olyckliga momsbeläggningen av kollektivtrafiken skall genomföras till nyår. Vi arbetar i riktningen att detta förslag skall avslås. Miljöpartiet de gröna finner det olyckligt att skattedebatt och skattepolitik styrs av så kortsiktiga och tillfälliga hänsyn. Man missar därmed ett utmärkt tillfälle att med ekonomiska styrmedel ändra det ohållbara konsumtionsmönster som industrivärlden byggt in sig i. Detta gäller såväl trafik som många andra områden. Finansiering av de skattelättnader som vi har förslagit sker huvudsakligen genom uranskatt på tre öre per producerad kilowattimme. Vi kommer att föreslå detta. Som alltid vill vi ha full finansiering av våra förslag. I det fallet skiljer vi oss från moderaterna och centerpartisterna. Fru talman! Jag hoppas fortfarande. Miljöpartiet de gröna kommer fortfarande att lägga fram förslag på det ekonomiska området. Det gäller förslag som om de antogs av kammaren skulle styra den onaturliga överkonsumtionen in på resurssnålare vägar. Då skulle vi kunna gratulera våra barnbarns barnbarn som får ta över denna underbart fina värld med frisk mark, rent vatten och oförstörd atmosfär.
Fru talman! Gösta Lyngå sade något i stil med att folkpartiet står för ökad välfärd främst för de rika. Jag tror att alla som var närvarande i denna kammare eller lyssnade förstod det intresse som jag visade de grupper som inte får några stora skattesänkningar genom reformen och hur man löser problemen för dem. Jag tror att det står fullständigt klart för alla att Gösta Lyngås referat var alldeles fel. För att Gösta Lyngå också skall få klart för sig att det är fel att säga att vi bara värnar om de rika säger jag nu att detta är fel. Jag vill bara ta upp en liten detalj och ställa en fråga till Gösta Lyngå. Gösta Lyngå sade att miljöpartiet vill ha full finansiering för sina förslag och att man tänker införa en uranskatt om tre öre. När tänker ni att kärnkraften skall avvecklas i Sverige?

Fru talman! När jag sade att folkpartiet gynnar de välbeställda var det med tanke på den marginalskattesänkning som folkpartiet fick med sig socialdemokraterna på. Sänkningen blev 50 % i stället för 55 %, som var tanken tidigare. Det var avsikten. Det tror jag fortfarande gäller. Via tabellerna kan man räkna ut att de mer välbeställda får betydligt större vinning av skattereformen än de mindre välbeställda. För dem blir det inte så mycket skattesänkningar. Ivar Franzén uttalade att centern har full täckning för sina förslag. Jag är glad att höra det. Hur är det då med de dynamiska effekterna som ingår i finansieringen? När det gäller dynamiska effekter har vi redan hört av Kjell Johansson att de visade sig inte vara särskilt påtagliga i USA, där man har genomfört en skattereform som liknar den vi har här. I somras var jag i Australien. I Australien genomförde man år 1986 en liknande skattereform. Inte heller där fann man några dynamiska effekter av någon signifikant storlek. Centern har räknat med åtskilliga miljarder. Hur många det var, kommer säkert Ivar Franzén ihåg.
Fru talman! Om det skall vara meningsfullt att genomföra en stor skattereform måste den rymma en rad positiva effekter som gör att man som full täckning kan räkna med en del dynamiska effekter. Det är därför vi var så kritiska mot finansieringen. Vi tror nämligen att den i hög grad motverkar de dynamiska effekter som skatteöverenskommelsens grunddrag ger möjlighet till. Vi stöder skattereformen i grunden. Med vår finansiering är det ingen överoptimism att kalkylera med de 7 miljarder som vi räknar med som dynamiska effekter.
Fru talman! Folkpartiets syfte med skattereformen är att på nytt få i gång svensk ekonomi så att vi kan fortsätta välfärdsbygget och främst förbättra för de sämst ställda, de eftersatta grupperna i Sverige. Därför talar vi om det glömda Sverige. Jag fick inget var på frågan om uranskatt. Ni säger att ni skall ha full finansiering genom uranskatt. Min fråga löd: När ni tänker ni avskaffa kärnkraften?
Fru talman! Det är nog riktigt att det rörde sig om 7 miljarder. Det framstod för mig snarare som en skillnad mellan utgifter och inkomster i budgeten. Det framstod inte som någon effekt som verkligen skulle komma att uppnås. När man har genomfört liknande skattereformer har man funnit att dessa dynamiska effekter inte har uppstått. Jag glömde svara på frågan om avvecklingen av kärnkraften. Miljöpartiet de gröna kommer säkert att avveckla kärnkraften så fort vi får makt nog att göra det. Vi har i själva verket föreslagit att man skall börja så fort som möjligt. Vi har kommit med ett genomräknat förslag som visar att det är möjligt att göra det på tre år. Vi tror inte att vi har möjlighet att få igenom det i kammaren, men vi har således bevisat att det går rent ekonomiskt. Vad Kjell Johansson säger om välfärden för de svagare grupperna kanske de svagare grupperna inte förstår, eftersom de i nuläget drabbas hårdare av skattereformen än de mer välbeställda.

Fru talman! På senare tid har vi på nytt kunnat bevittna den särintressenas parad i skattedebatten som också har ägt rum tidigare. Vi ser den i massmedia. Vi kan även lyssna till den i denna kammare. Varje dag översköljs vi av nya enfrågekampanjer. Varje dag ''upptäcker'' massmedia att ett par tre nya grupper drabbas av ruin och elände till följd av skattereformen. Bara de senaste veckorna har det uppdagats att en rad grupper kommer att plågas och utarmas i särskilt hög grad av att vi i år och nästa år sänker inkomstskatten med närmare 100 miljarder kronor.

Jag har säkert glömt några grupper, och jag utgår från att Bäckström kan komplettera listan om en stund. Och som ett brev på posten kommer vanligtvis krav på att man skall få kompensation för de trakasserier som den stora skattesänkningen innebär för den ena eller andra gruppen. Tagna vart och ett för sig kan dessa krav förefalla motiverade. Men sammantagna blir de alldeles orimliga. Och den bild av utbredd misär som summan av alla klagorop skapar har ingenting med verkligheten att skaffa. Om man gör sig mödan att glutta litet bakom draperiet, finner man att det bakom dessa till synes så ''spontana'' opinionsstormar ofta ligger välorganiserade lobbygrupper och utstuderade och påkostade reklamkampanjer. Syftet är nästan alltid, när man skingrar dimridåerna att bryta sönder någon del av skattereformen för att införa ett nytt eller bevara ett gammalt skatteprivilegium. Denna typ av hänsynslös och pengastark lobbyism visar på en utveckling i det svenska samhället som jag för min del beklagar. Och jag kan inte upphöra att förvånas över hur ofta och hur lättvindigt stora delar av massmedia faller pladask även för de mest genomskinliga enfrågekampanjerna. Fru talman! Hur mycket viktigare är det då inte att de politiska partierna och det parlamentariska systemet förmår att hävda allmänintresset, att se till helheten och inte blott till delen. Det är på oss det ankommer att våga att hävda vissa principer, även när det blåser. På senare tid har det utan tvivel funnits en genuin oro och äkta bekymmer hos många människor över de kraftigt stigande olje och bensinpriserna, låt vara att denna oro har blåsts under och förgrovats av massmedia. Denna folkliga oro är fullt förståelig. I början av året höjdes energiskatterna kraftigt som ett led i finansieringen av de sänkta inkomstskatterna. Dessa höjningar passerade utan alltför stark kritik. Det fanns t.o.m. de som vågade säga att detta var en bra miljöpolitik. Och det är ett faktum att bensinpriset ännu i somras, mätt i fast penningvärde, var lägre än vad det var 1982. Men så kom Saddam Husseins invasion av Kuwait i början av augusti. Till följd av detta har olje och bensinpriserna gått upp i hela världen. Den direkta och automatiska följden av detta blev att bensinpriset i Sverige steg med ytterligare ungefär 85 öre. Som påbröd till de tidigare höjningarna blev detta uppenbarligen i mesta laget. Bensinpriset är fortfarande bara obetydligt högre än vad det var i slutet av den borgerliga regeringsperioden 1982. Men nu har det varit en kraftig uppgång på kort tid. Och därför har det framförts starka krav på sänkta bensinskatter eller andra lättnader. Varje person som gör sig mödan att tänka en smula vet mycket väl att Sverige som nation inte kan kompensera sig för att de internationella oljepriserna har stigit. Denna prisuppgång får, särskilt på kort sikt, entydigt negativa konsekvenser för den svenska ekonomin. Prisökningen -- man kan kalla den för Saddam Hussein-effekten -- fungerar i praktiken som en extra och ovälkommen skatt som läggs på det svenska folkhushållet. Det finns inga möjligheter att undkomma dess effekter. Vad mera är -- Sverige, liksom andra länder, har erfarenheter från 70-talet, då vi försökte att uppskjuta anpassningen till de höjda oljepriserna genom den s.k. överbryggningspolitiken. Det var vackert tänkt, men det fungerade inte så bra i praktiken. Denna ovilja att så snabbt som möjligt ställa om inför den förändrade internationella situationen bidrog till de senare svårigheterna för den svenska ekonomin. Genom uppskovet blev kostnaderna högre och anpassningen mera plågsam än vad som hade varit nödvändigt. Därför har reaktionerna denna gång i praktiskt taget alla länder varit följande: Försök inte att dölja kostnaderna med skattelättnader eller subventioner! Genomför den ofrånkomliga anpassningen så fort som möjligt! Uppskjut inte till i morgon vad vi kan och bör göra redan idag! Då och endast då skapas en god grund för en gynnsam utveckling för välfärd och sysselsättning i framtiden. Denna insikt lyser totalt med sin frånvaro i moderaternas, centerns och vänsterpartiets budskap. Vi får lyssna till fantasifulla förslag om bensinskattesänkningar, utan tillstymmelse till finansiering. Moderaterna hävdar att momsinkomsterna ökar till följd av prisuppgången och vill ha en sänkning av bensinskatten med 30 öre. Momsinkomsterna ökar visserligen med bara 17 öre, men i den moderater matematiken ''rundar man av uppåt'' till nästan dubbla beloppet. Men det är värre än så. Statsfinanserna förbättras nämligen inte av att de internationella priserna går upp. Sanningen är tvärtom att de försämras med mellan 800 och 1 800 milj.kr. till följd av den Saddam Hussein-effekten. Vi förlorar andra skatteinkomster, och olika indexbundna utgifter stiger. Det skapas långt ifrån något utrymme för skattesänkningar eller utgiftsökningar. I stället försämras våra möjligheter i dessa hänseenden. Därför skulle det vara till stor fördel, inte bara för de enskilda människorna utan också för statsfinanserna och för hela landets ekonomi, om vi kunde återgå till de lägre bensin och oljepriser som rådde före krisen vid Persiska viken. Men detta bekymrar inte moderaterna. De har ingenting lärt och ingenting förstått. Statsfinanserna skall till varje pris försvagas med ytterligare ca 1 500 milj.kr. Ovanpå Saddam Hussein-effekten vill moderaterna lägga en Carl Bildt-effekt. Så uppträder ett parti där okunnigheten bara överträffas av opportunismen. Centerns och vänsterpartiets förslag, i den mån de överhuvudtaget låter sig utsättas för någon analys, är ännu mer verklighetsfrämmande. Jag hörde att centern nu vill sänka bensinskatten med 1:20 kr. Kostnaden för detta är åtminstone 7 000 milj.kr. Varifrån skall centern ta dessa pengar? Det gapar ju redan tidigare stora hål i era skatteförslag. Skall ni på nytt tillgripa den fiffiga lösningen att säga att det är utlandet som skall betala centerns rundhänta löften? Så uppträder dessa partier i en skön förening. Högerideologin, centerideologin och, jag höll nästan på att säga kommunistideologin, men jag menar naturligtvis vänsterideologin har alla genomfört samma djupsinniga analys. Den har i samtliga fall lett till exakt samma slutsats, nämligen att bensinskatten måste sänkas med det snaraste och att dessa fagra löften inte behöver betalas. Sverige kan lyfta sig självt i håret. På något mystiskt sätt kan Sverige som enda land i hela världen undgå att drabbas av störningarna i den internationella ekonomin. Den här löftespolitiken är en sak, den äkta folkliga oron är en annan. Den folkliga oron måste vi ta på allvar. Vi socialdemokrater har undersökt vilka möjligheter vi har att göra något. Vi ställde två oavvisliga krav. Det första kravet var att en åtgärd, en lättnad, måste utformas så att den riktas till dem som bäst behöver den, där den gör störst nytta. Det andra kravet var att den inte får innebära att finanspolitiken försvagas. Den strama ekonomiska politiken måste ligga fast. Vi har hittat en lösning som presenterades i går och som uppfyller dessa båda krav. Vi höjer reseavdraget 1990 och 1991. Denna höjning motsvarar en sänkning av bensinpriset med 1:08 kr. Vi riktar insatserna till det område där behovet är störst, och vi finansierar dessa insatser genom att genomföra skatteomläggningens principer även på tjänstegrupplivförsäkringen. Om vi i stället hade använt dessa pengar för att sänka bensinskatten hade det räckt till en sänkning med 12 öre. Fru talman! Skattereformen kommer att genomföras såsom den har beslutats. Särintressen och lobbygrupper kan fortsätta sina kampanjer ännu en tid. De kommer att misslyckas. Skattereformen kommer att stå pall, därför att den är bra och därför att den lägger grunden för rättvisa och en bättre fungerande ekonomi. Detta kommer att märkas i plånboken månad för månad fr.o.m. januari nästa år. Kritiken är till stor del felaktig och missvisande. På kort sikt tjänar de flesta på skattereformen. På lång sikt kommer alla att tjäna på den

Fru talman! Statsrådet Åsbrink raljerade här om att vi i Sverige har enfrågedebatter och att dessa debatter drivs av pressen och understöds av en del av de politiska partierna. Jag ställde en fråga om det var rimligt att Maja Magnusson i Torhamn skulle behöva sälja sitt torp för att klara av de negativa effekterna av skatteomläggningen. För henne är det en realitet att skatteomläggningen kostar henne 200 kr. per månad. Hon har i dagsläget 780 kr. och får 580 kr. från den 1 januari för livets nödtorft. Är det inte vettigt att diskutera en sådan fråga? Sedan frågade jag också statsrådet Åsbrink om alla bostadsinnehavare i vårt land som får höjda hyror. De är oroade. Är det en enfrågedebatt när den berör alla hushåll i vårt land att tala om de höga hyror som bl.a. är effekten av skatteomläggningen? För en trea i allmännyttan rör det sig om en tusenlapp per månad. Hur många av hyresgästerna i en trea får 1 000 kr. i skattesänkning? Sedan får alla ökade kostnader därför att andra levnadsomkostnader stiger i samband med skatteomläggningen. Lika litet som jag märkte att Kjell Johansson talade om sänkt skattetryck kunde jag höra statsrådet Åsbrink tala om sänkt skattetryck. Tidigare har både Kjell-Olof Feldt och Ingvar Carlsson talat i denna talarstol om att sänka skattetrycket i Sverige. Man har från socialdemokratiskt håll tänkt sig att sänka skattetrycket till 1982 års nivå, då det var 51,5 %. I dagens proposition om den ekonomiska politiken säger man från regeringens sida att man på sikt vill sänka skatterna. Samma dag, den 13 juni, som riksdagen hade fattat beslutet om skatterna uppträdde statsrådet i Aktuellt och sade att det aldrig har varit en huvudsak för socialdemokraterna att lova att sänka skattetrycket. Vem skall medborgarna tro på? Eftersom det inte är en huvudsak för socialdemokraterna att sänka skattetrycket, kommer vi någonsin att få uppleva att socialdemokraterna föreslår att sänka skattetrycket i Sverige?

Herr talman! Det är ju ändå så, vilket också statsrådet Åsbrink har förklarat, att glesbygdsborna får problem till följd av krisen. Samtidigt ökas statskassans medel genom ökade bensinpriser, som orsakas av Irakkrisen. Det innebär ju ökade momsintäkter. Då löser regeringen detta alltså genom att ge rätt till större avdrag. Vore det inte bättre och ge rättare signaler att göra så som vi har föreslagit, att ge ett direkt bidrag till glesbygdsborna? Det skulle vara riktigare av två anledningar: dels vill vi inte uppmuntra bilismen i tätorterna, dels är det alltså glesbygdsfolk som har drabbats värst. Detta skulle ge dem en valfrihet. Kanske minskar de sedan bilismen. Om det inte kan göra det, får de alltså kompensation. Kan de göra det, kan de använda pengarna på ett annat sätt, kanske spara dem. Vad säger statsrådet om detta förslag?

Herr talman! Jag ställde en lätt förfrågan till statsrådet om matpriser och hyror. Jag blev inte förvånad över att jag inte fick något svar, för tiden är knapp, det inser jag. Men jag kommer inte heller att bli förvånad när statsrådet kommer att säga att han förstår att man måste göra någonting åt dessa två saker. Därvidlag kommer vi säkert att mötas igen. Däremot är jag mer betänksam att statsrådet i sitt anförande inte tog upp detta med skattekvoten. Moderaternas representant tog upp frågan igen. Här måste jag säga att socialdemokraterna går en mycket farlig väg när de helt anammar talet om att det är viktigt att sänka skattetrycket. Det är ett felaktigt resonemang. Det är något rimligare att diskutera utgiftsnivån, utgiftstrycket. Det mest rimliga är att diskutera utgiftsbehoven i den offentliga sektorn. Kan vi minska behoven är det alldeles utmärkt om vi också kan minska skattekvoten. Detta är den infallsvinkel man bör ha. Statsrådet räknade upp alla förlorarna och bad att vi skulle komplettera listan. Den kanske är något inkomplett, men den verkade tämligen fullständig. Jag hann inte studera, men jag vill göra en annan abrovinkel. Jag vill räkna upp vinnarna, vi skall ju vara rättvisa. Vinnarna är företagare och löntagare, yrkesverksamma och pensionärer, män och kvinnor, riksdagsledamöter och vaktmästare i riksdagen, personer som tjänar över 240 000 och över 300 000 kr., storföretagare och småföretagare, statsråd och gräsrötter, generaldirektörer och statsanställda. Bland alla dessa finns det vinnare. Men det är inte där knuten finns, utan knuten ligger i att i alla dessa fall är det alltid den första i paret som vinner mest, dvs. vissa vinner litet och vissa vinner mer. Det är problemet. Under 1980-talet har klyftorna ökat. När man fortsätter att låta klyftorna växa under 1990-talet blir det allvarligt. Ni säger att ni har gjort grundliga studier. Jag vill referera till er egen studie. Nu vet statsrådet och jag att vi skall räkna bort den första decilen. Med samma logik räknar jag bort decil 10, för statsrådet och jag vet att i den tionde decilen är det, de två yttersta percentilerna som förrycker resultatet. Låt oss ta decil 5 och decil 9. Inom decil 5 blir det en ökning på 2,1 % och inom decil 9 en ökning med 3,7 %. Enligt en enkel matematik får vi en skillnad på ca 1,5 % till förmån för de bäst ställda i decil 9. Det finns de som vinner mer. Det är detta vi kritiserar från vänsterpartiet. Sedan angående finansieringen. Enligt vår totalfinansiering skulle vi ha ett överskott på 6,8 miljarder som vi kunde använda till kommunal koncsumtion. Ni har en underfinansiering på 5 miljarder i dynamiska effekter, som resulterar i ökat utgiftstryck i privat konsumtion, vilket leder till ökad inflation. Så var det med den saken.

Herr talman! Låt mig först instämma i statsrådets synpunkter på vikten av att se helheten. Det är någonting som vi i centern verklige arbetar för. Jag skall gärna också instämma i att det är bra med goda principer. De måste dock hanteras med förnuft. Statsrådet poängterade att det är viktigt att inte skjuta upp till morgondagen vad som behöver göras i dag. Tänk om socialdemokraterna hade levt efter denna ledstjärna de år då oljan var billig! Då skulle effekten av ökade oljepriser ha varit väsentligt mindre i dag. Man har verkligen skjutit upp till morgondagen det som borde ha gjorts i dag eller i går. Sedan till bensinskatten. Jag har mycket tydligt sagt att vi vill ta bort bensinmomsen. Det är inte korrekt, det är helt fel, att tala om att den skulle ge 7 miljarder i intäkter till statskassan. Så är det inte. Jag kan inte hävda att jag kan göra exakta beräkningar här. I verkligheten händer det ju saker som varken statsrådet eller jag kan förutse. Men om man räknar på det här netto och även tar en viss hänsyn till att momsen innebär ett höjt k-prisindex och därmed ökade kostnader, ligger nettokostnaden i storleksordningen mellan 2 och 3 miljarder. Det är alltså inte fråga om att ta bort bensinmomsen. Det är inte så att hela bensinskatten ger en intäkt i statskassan, utan det är mellan 50 och 60 %. Sedan till redovisningen av finansieringen. Jag skall här gärna redovisa vissa saker.Vi kunde gärna ta hela paketet, men låt oss begränsa oss litet. Vi har alltså föreslagit att schablonavdraget skall begränsas till 2 000 kr. Det ger 2,1 miljarder i ökade skatteintäkter. Vidare vill vi slopa skattereduktionen beträffande fackföreningsavgifter. Det gäller alltså 1 700 kr. Vi vill ha lika bränslebeskattning -- en väldigt viktig styråtgärd, som ger 0,4 miljarder i intäkter. Sedan vill vi också bibehålla punktskatterna på choklad o.d. Det ger 1,4 miljarder i intäckter. Totalt rör det sig om 5,6 miljarder. Det täcker alltså med marginal vad det kostar att icke belägga kollektivtrafiken med moms samt nettokostnaden för ett borttagande av momsen på bensin.